Fru talman! Jag får tacka för svaret. Anledningen till att jag har framställt min interpellation är den stora oro som jag och många andra känner över utvecklingen. De senaste dagarna har Aftonbladet haft en ordentlig genomgång av heroinproblemen i Norrköping. Jag blev beklämd över den snabba utvecklingen. Samtidigt är det fantastiskt med de insatser som polisen har gjort och gör där för att råda bot på det hela - trots de nedskärningar som polisen har drabbats av under senare år. Jag tror att jag kan tala för många här i kammaren i dag, för många föräldrar och många i vuxenvärlden som känner en vånda och oro. Man vet inte hur man skall råda bot på ungdomars problem med narkotika. Trots en pågående ganska offensiv narkotikapolitik som Sverige haft under många år, är det konstigt att attityderna ändå har blivit mer liberala till droger. Jag har inte i min interpellation skrivit att det skall finnas tvångsåtgärder överallt. Men jag har kommit till den slutsatsen att det inte har räckt med den politik vi har drivit under några år, även om vi i riksdagen har varit överens. I socialutskottet skrev vi ett kraftfullt och enigt betänkande där det framgår att vi skall vara oerhört tydliga med att samhället inte accepterar narkotika. Men när vi ser att alltfler unga människor, också lägre ned i åldrarna, tar till narkotika, är det vår plikt att slå larm, att försöka hitta nya vägar för att vi skall bryta trenden. För varje ung människa som blir narkoman, uppstår ett oerhört kaos och en oerhörd kris. En ung människas rätt att faktiskt vara befriad från droger borde vara en självklarhet. Vi vet att unga, ända ned i tolvårsåldern, prövar narkotika. Många av dem blir narkomaner. Socialministern säger att hon inte tror på enkla, brådstörtade lösningar. Jag gör inte det heller. Men jag har insett att vi måste på alla nivåer försöka hitta åtgärder så att vi når våra mål. Om vi försöker vidta åtgärder, men inte når målen, måste vi finna nya. Jag tror att vi måste fundera kring frågan om tester. Jag vet att en del arbetsgivare utför drogtester. Men det blir alltid belagt med att det skulle vara fult, bekymmer med integriteten osv. Det är helt klart så. Men hur skall vi då göra för att hjälpa och befria människor, att förhindra missbruk. Både socialministern och andra politiker måste vara beredda att föreslå något annat så att vi når fram. Jag vet - och det är bra - att det kommer förslag. Men vi kan inte vänta på utredningar, utan vi måste tydligt markera och lyfta upp frågan här i riksdagen. Sedan får vi naturligtvis signalera ut till kommunerna. Men även kommunerna har fått allt mindre resurser.
Fru talman! För nästan exakt ett år sedan, närmare bestämt den 19 november 1996, ställde jag några frågor till socialministern i en interpellationsdebatt rörande kampen mot droger. I den debatten anförde jag att föräldrar ofta har bristfälliga kunskaper om narkotika, dess symtom och verkningar och att detta är en allvarlig brist, eftersom föräldrarna är de som finns till hands när den unge eventuellt prövar narkotika. Jag påpekade också att möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka ett bruk är störst om föräldrarna har tillräckliga kunskaper. Redan tidigare hade vi moderater föreslagit att regeringen skyndsamt skulle ta initiativ till att förbättra informationen till föräldrar. Min fråga till socialministern den 19 november förra året var om socialministern tagit några initiativ i den riktning som vi föreslagit. I sitt svar sade socialministern att det jag förde fram hade påpekats från många olika håll och uttalade också att man borde "titta på detta". Min fråga i dag är om socialministern nu efter ett år tittat färdigt och tagit några konkreta initiativ. I debatten för ett år sedan frågade jag socialministern hur hon såg på det moderata förslaget att möjliggöra provtagning vid misstanke om narkotikabruk även på den som är under 15 år. Grunden för vårt förslag är att narkotikabruket går allt längre ned i åldrarna och att den tidigare införda möjligheten till provtagning är kopplad till straffmyndighetsåldern, vilket inte är tillräckligt i dag. Som svar på denna fråga uttalade socialministern att det var en för henne ny infallsvinkel och att hon ville sätta sig in i den innan hon var beredd att diskutera den. Jag utgår från att socialministern har satt sig in i frågan under det gångna året och ställer därför på nytt samma fråga: Är socialministern nu beredd att arbeta för en lagändring som möjliggör provtagning även på den som inte fyllt 15 år? Slutligen tog jag upp projekten med fria sprutor vid debatten för ett år sedan. Jag påpekade att det är motstridigt att förena Sveriges riksdags beslut om ett totalförbud mot all icke-medicinsk hantering av narkotika med en verksamhet som går ut på att dela ut verktygen för att kunna injicera heroin. Jag undrade hur socialministern försvarade denna verksamhet bl.a. med tanke på Socialstyrelsens rekommendation att inte fortsätta med sprutprojekten. Även på denna fråga fick jag svaret att socialministern inte var insatt i frågan men ville ta del av materialet. Under det gångna året har jag själv ytterligare studerat ett av sprutprojekten och blivit än mer avståndstagande än jag tidigare var. När man får klart för sig att heroinister kan komma långväga ifrån per bil för att hämta sina sprutor inser man att vi inte bra visar dubbelmoral vad gäller synen på bruk av narkotika utan även vad gäller kravet på av droger opåverkade bilister. Jag utgår från att också socialministern under det gångna året studerat sprutprojekten, och därför upprepar jag min fråga: Anser socialministern att projekten med fria sprutor skall avbrytas? Om inte, vilka är socialministerns argument till försvar för dessa projekt?
Fru talman! Fru socialminister! Jag tycker att det är viktiga frågor som Chatrine Pålsson tar upp. Jag delar helt de åsikter som hon framför i interpellationen. Det finns också mycket positivt i socialministerns svar. Det är bra att ni tar itu med problemet droger och rattfylleri så att det utreds. Jag hoppas att vi får verksamma regler för det relativt snart. Det är även välkommet med lagstiftning om de syntetiska drogerna. Det måste finnas möjligheter att snabbt stoppa problemet. Men det finns även frågetecken i interpellationssvaret. När det gäller insatser för att hjälpa missbrukare ur missbruket känner jag en viss bedrövelse. Statens institutionsstyrelse, SIS, som har till uppgift att avgifta och motivera missbrukare till fortsatt vård har på senare tid upplevt väldigt stora neddragningar. Där har regeringen valt att göra en kraftig nedskärning av antalet platser. 1994 fanns det 1 000 platser hos SIS för vård av missbrukare. Snart finns det bara 342. Det här tycker jag är oroväckande. Det är en nedskärning som är helt obegriplig för mig. Jag vill att socialministern förklarar detta. Det finns ca 20 000 narkomaner. SIS säger självt att det är en samhällsekonomiskt dålig affär att minska antalet vårdplatser. Behovet finns, även om efterfrågan av vissa orsaker inte finns. Det har mer blivit en ekonomisk fråga för kommunerna. Varför är regeringen och SIS beredda att satsa 85 miljoner för att avveckla 140 vårdplatser och samtidigt friställa 300 personer som har ett kunnande och en vilja att avgifta och motivera missbrukarna för fortsatt vård? När det gäller ungdomar delar jag uppfattningen att det är viktigt att kunna drogtesta även barn under 15 år. Det är då man måste ta tag i dem. Det är olyckligt om barn som är så unga som 12-13 år provar olika droger, men man har inte samma möjlighet att drogtesta dem som man har med barn som är 15 år.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

En jämförelse mellan 25 svenska ungdomar och 25 ungdomar med utländsk bakgrund visar inga större skillnader. Enligt forskarna tycks uppväxtförhållandena vara en viktigare faktor när det gäller risken att fastna i missbruk än vilken etnisk befolkningsgrupp man tillhör. Uppföljningen av dem som genomgått avgiftning visar att för de flesta har situationen försämrats avsevärt. Många har förlorat sin bostad. Fler har blivit socialbidragstagare. Fler kvinnor prostituerar sig. Kriminaliteten har ökat. Många har övergått från att röka heroin till att injicera. De flesta har blivit smittade av hepatit C, och fler har dömts till tvångsvård. Detta är oerhört allvarliga rapporter som måste stämma oss till eftertanke. Vi vet också att om man börjar röka heroin kan man bli narkoman på 3-6 månader. Många går över till att injicera. På något sätt har rökheroin blivit en "enklare" drog. Det är inte så farligt, eftersom man inte injicerar det. Men man ser tydligt och klart hur farligt det är. Därför vill jag ställa frågan till socialministern när det gäller heroinproblematiken: Kommer regeringen att ta upp denna specifikt? När det kommer nya signaler måste vi ta upp dem. Thomas Julin nämnde att de syntetiska drogerna ökar. Vi kanske inte riktigt hänger med där. Uppväxtförhållandena är också viktiga. Då kommer jag naturligtvis in på familjens roll, föräldrarnas roll och vårt gemensamma ansvar. Hur skall vi kunna ge föräldrarna ett större ansvar för dessa frågor? Vissa kristdemokrater och även andra icke-socialistiska partier vill verkligen tydliggöra familjens roll i samhället. Jag vill fråga socialministern: Kan socialministern här och nu hålla med om att vi måste tydliggöra familjens roll ännu mera för barnens möjligheter till en god uppväxt? Rolf Edin har under många år arbetat med drogfrågor här i Stockholm. Han kan detta med droger oerhört väl. Han skrev en kolumn i tidningen Metro i går - jag vet inte om socialministern har haft möjlighet att läsa den. Han tog där upp frågan om att drogtesta barn och ungdomar. Jag skall läsa upp det som han skriver: "Drogtest borde också göras i våra skolor med början redan i mellanstadiet. Faktum är att väldigt många som senare hamnar i knarkträsket gjorde sin knarkdebut redan som 12-13-åringar och en del ännu tidigare. Jag hörde om en förälder som gick i taket när hans sons skola ville införa drogtest. Han menade att skolan med detta visade att den inte hade förtroende för honom som förälder. Han får representera den grupp som alltid lyckas vända något positivt till något negativt. Han var mera intresserad av sin egen ställning än av barnen i skolan. De allra flesta som börjat knarka har lurat sina föräldrar -". Med detta vill jag fråga om socialministern ändå inte kan lyssna till dem på fältet som kan det här och som inte gör någonting annat hela dagarna än arbetar med dessa frågor.
Fru talman! Vi diskuterade detta i november förra året. Också då uttalade socialministern sin positiva syn på att föräldrar skall involveras och bli informerade. Jag läser upp min kommentar ur protokollet från den 19 november 1996: "Det gläder mig att socialministern ser positivt på förslaget att i mycket större utsträckning rikta information till föräldrar. Jag hoppas också att detta inte är något som skjuts på framtiden eftersom det är bråttom, mycket bråttom. För varje dag som går riskerar vi att förlora ytterligare unga människor i knarkträsket." Jag tänker inte upprepa dessa ord. Även om det är bättre än ingenting att det på torsdag skall fattas beslut om ett förslag till hur man skall informera föräldrar så har ett helt år gått utan att i stort sett någonting har hänt. Som svar på min fråga om provtagning på den som är under 15 år säger socialministern att hon är emot generell provtagning. Antingen innebär detta att socialministern är emot möjligheter till provtagning på dem som är över 15 år och som i dag får testas när man misstänker bruk av narkotika, eller också har socialministern helt missuppfattat frågan och inte satt sig in i den. Jag är inte ute efter någon generell provtagning, utan en rätt att ta prov när det finns grundad misstanke om narkotikabruk. Jag skulle gärna vilja höra om inte socialministern tycker att detta är rimligt, eller om det behövs ett år till för att ytterligare titta på den frågan. Slutligen när det gäller fria sprutor: Hur kan man tala om strikt kontroll när det är fullt möjligt för heroinister - med full metvetenhet hos dem som behandlar dessa - att få sina sprutor utdelade och sedan sätta sig i bilen och köra i väg? Därmed är min talartid tyvärr slut.
Fru talman! Också jag anser att provtagning på barn skall ske när det finns en befogad misstanke. I övrigt när det gäller missbruksvården nämnde socialministern att den stora efterfrågan beror på att kommunerna inte har råd, vilket i sin tur beror på att kommunerna har haft dålig ekonomi och på att staten har lagt över mera av kostnaderna på kommunerna. År 1995 stod kommunerna för 40 % av kostnaderna och staten för 60 %. Nu är det tvärtom kommunerna som får ta den större delen. Ändå måste man på något sätt klara av missbruksvården. Nyligen var det en mamma som kontaktade mig. Hon har en son som betraktas som en gammal missbrukare, eftersom han är så gammal som 25 år. Det känns litet ruskigt att en 25-åring räknas som gammal - jag har själv barn i den åldern. Den här mamman har under två års tid bearbetat socialtjänsten för att få sin heroin och amfetaminmissbrukande son under vård. Flera gånger under dessa två år har hon trott att sonen inte kommer att överleva. Nu har sonen fått vård. Han har begått brott så att han har hamnat i fängelse och begärt sig till en drogfri anstalt. Mamman och sonen har alltså kämpat i två år för att sonen skall få vård, och det tycker jag känns besvärande. Det har även uppmärksammats av länsstyrelserna att kommunerna inte ger vård i den omfattning som skulle behövas. Den viktiga biten som SIS har haft, att avgifta och motivera, är en väldigt viktig bit för att kommunerna senare skall kunna ta över med fortsatt vård.

Fru talman! Jag har haft möten med människor som har hamnat i det här. Någon sade: Varför var det ingen som tog mig ur detta när jag inte klarade det själv? Jag har funderat väldigt mycket på det. Jag har funderat på hur man skall göra och vilka metoder man har att göra det med. De allra flesta missbrukare vill definitivt inte vara missbrukare, men de kommer inte ur det. Det är därför som det behövs både vårdplatser och ett ordentligt åtgärdspaket, för att även se till att dra upp människor. Det finns människor som håller på att drunkna, och man får bildligt talat dra upp dem med våld. Provtagning har inte heller jag förespråkat tidigare, men jag lyssnar mycket på dem som jobbar ute på fältet. Någonstans måste vi börja fundera över om det går att testa i begränsad form för att se om det är användbart. Några föreslår detta själva. Jag vet att det har föreslagits på arbetsplatser. Men det blir ändå diskussion. Vi måste hitta någonting som vänder utvecklingen. Jag tycker att det är bra att vi noggrant följer drogutvecklingen. Det var därför som jag läste ur forskningsrapporten. Då handlar det om att inte bara följa utvecklingen utan också vidta åtgärder. Jag tror att A och O är att vi alla på alla nivåer ser till att bromsa i slalombacken innan farten blir för hög. Det är så lätt att skjuta över det till andra och säga att nästa instans kan ta det. Vi måste bli mycket tydligare i fråga om att ta tag i problemen - då är det lättast att förebygga missbruk.
Fru talman! Med tanke på att diskussionen nu kom upp om att ta prover på dem som är under 15 år, vill jag påpeka att detta inte skulle vara generellt, som socialministern kanske tror. Men om vi skall kunna förhindra narkotikamissbruk över huvud taget är det viktigt att arbeta på alla olika plan. Även om vi tycker att det är obehagligt måste det vara möjligt att vid stark misstanke kunna peka på att någon har använt eller inte har använt narkotika. Just detta att kunna bevisa att någon har använt narkotika är viktigt, även när det gäller dem som är under 15 år, därför att narkotika börjar användas i så hög grad av dem som är under 15 år. Därför är detta väldigt viktigt. Socialministern skall inte uppfatta oss moderater så att vi vill införa detta generellt, utan vi menar att det kan vara ett redskap för poliser när de tar hand om ungdomar och misstänker narkotikaanvändning. Det måste finnas en metod för att kunna bevisa om någon har använt narkotika eller inte. Därför är det mycket viktigt att socialministern försöker ta till sig den här debatten och penetrerar frågan ytterligare.

Fru talman! Det är precis det som det handlar om, dvs. att man inte vet vilka som använder droger. De som man känner till är redan etablerade, men det finns en stor grupp som använder droger som man inte känner till. När man går till föräldrarna och frågar vet inte ens de - föräldrarna kan inte tro att deras ungdomar över huvud taget använder droger. Finns det då en möjlighet, för polisen i det här fallet, att ta ett enkelt urinprov för att konstatera att lille Kalle, som är 13 år, faktiskt har använt en drog, så blir det ju som en varningsklocka för den unge själv: Här kom någon på mig med att ha börjat använda narkotika. Det är en upplysning och en hjälp till föräldrarna, som får ett bevis för att deras lille son har använt narkotika. Det gör att de kan följa barnet, så att han inte fortsätter att använda narkotika. Det gäller att slå till på ett tidigt stadium när det gäller ungdomar och inte, som i många andra avseenden, bara låta det gå. När de sedan har begått brott och andra gärningar, blir dags att straffa dem. Detta ställer inte jag upp på.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av vad som framgått av ett flertal tidningsreportage om Svenska AB, och om hur långt statliga medel får användas - enligt departementets policy - för att täcka underskott i förlustbolag samtidigt som uppmärksammade dyrbara produktlanseringar görs i konkurrens med andra bolag. Per Westerberg anser att reportagen lämnar ett stort antal frågetecken kring bl.a. bolagets skötsel och tveksamheter i ett konkurrensrättsligt hänseende gällande stora och påkostade lanseringar av bilmodeller betalade med skattemedel. Jag konstaterar inledningsvis att det statliga engagemanget i Svenska Bilimporten härstammar från 1993, då beslut fattades om Retriva AB:s övertagande av problemkrediter och panter från Gotabanken. Under 1996 såldes Retriva till Securum och efter riksdagens beslut den 11 juni 1997 om Securums avveckling har bolaget avvecklats genom att överföra de kvarstående tillgångarna till bl.a. Venantius AB. Uppdraget för Venantius är att fortsätta avveckla de övertagna tillgångarna på ett sätt som minimerar statens och därmed skattebetalarnas kostnad för bankstödet. Verksamheten skall bedrivas efter affärsmässiga principer. Enligt vad jag har erfarit har under åren 1995 t.o.m. den 25 juni 1987 85 miljoner kronor i lån omvandlats till aktiekapital för att rädda Svenska Bilimporten från konkurs. Venantius övertog från Securum aktier överstigande 90 % av kapitalet. Venantius har efter övertagandet påbörjat en genomgång av bolaget i syfte att utarbeta en struktur och handlingsplan för att förbättra resultatet. Detta arbete väntas leda till att öka bolagets värde. Avyttring kommer att ske när Venantius finner en köpare som dels motsvarar de krav bolaget ställer på långsiktighet, dels är villig att betala rätt pris. Mot denna bakgrund ser jag ingen anledning att vidta några åtgärder. Ägarens uppdrag till Venantius avseende de tillgångar som övertagits från Securum är, som nämnts, att hantera dessa på ett sätt som minimerar statens kostnad för bankstödet. Departementet har däremot inte utformat, och bör inte utforma, en detaljerad policy om hur det statliga kapitalet skall hanteras i de enskilda fallen. Det är styrelsens och verkställande ledningens uppgift och ansvar.

Fru talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaren på mina frågor, även om jag av naturliga skäl inte är nöjd med svaren i sig. Securum har gjort ett bra arbete när det gäller att avveckla många av förlustkrediterna och att realisera tillgångar inte minst på fastighetsområdet. Man har gjort det på ett skickligt sätt och förhållandevis snabbt. Men det finns ett antal tillgångar som är mer svåra och mer diskutabla. Venantius innehav av Svenska Bilimporten är en av dem. Det är känsligt inte minst genom att staten skjuter till kapital till Svenska Bilimporten eller omvandlar lån till eget kapital. Detta innebär i praktiken att man stöder ett företag som konkurrerar med andra svenska bolag. Dessutom sysslar bolaget med import av andra utländska bilmärken i konkurrens med såväl svensk produktion som med andra importorganisationer. Det unika i den här delen är naturligtvis också att det är en agentur som icke har mycket fasta tillgångar, utan man har ett agenturavtal med olika biltillverkare, ursprungligen med det koreanska Hyundai. Men vad jag har förstått har man, efter det att detta bolag blev i statens ägo under Venantius, även tagit över Fiat och Jag tycker att denna affär väcker ett antal frågor. Förlusterna i bolaget har varit förhållandevis stora. Det har rört sig om mellan 5 % och 20 % av omsättningen i ren förlust. När det gäller ett agenturbolag - som bara är ett agentavtal - med litet fasta tillgångar, är frågan om staten verkligen är den bäste att vara importör för utländska milmärken för att rekonstruera dessa bolag, se till att de säljer bättre och därmed hjälpa in utländska produkter på marknaden med hjälp av svenska skattemedel. Kan det i stället ske med andra privata företag på ett bättre sätt utan att staten lägger sig i eller genom att staten drar sig ur så snart som möjligt? Herr talman! Jag tänker inte diskutera ledningsproblemen i Svenska Bilimporten, utan förutsätter att man klarar ut jävsförhållanden med en vd som är ägare i den konkurrerande verksamheten. Jag förutsätter också att man reder ut konsultavtalen och att de inte skall behöva diskuteras i kammaren. Men jag vill ändå ställa ett antal frågor till finansministern med tanke på det som sker och förevarit inom Svenska Vad anser finansministern vara ägarens ansvar här? Vilka värden är det man bäst skall ta till vara? Går det inte att gå ur bolaget? Det är ju ett agenturavtal utan så värst mycket fasta tillgångar. Anser finansministern att det är rimligt att man skall försöka rekonstruera genom en offensiv marknadsoffensiv för att öka bilimporten till Sverige med dessa medel? Slutligen: Hur anser finansministern att det påverkar konkurrenssituationen för andra konkurrerande bilimportörer eller biltillverkare i Sverige?
Fru talman! Låt mig börja med bakgrunden till denna affär. Det handlar om finanskraschen i Sverige för ett antal år sedan, som ledde till att ett par banker hamnade i statens ägo och att staten fick hantera mycket stora panter, nödlidande lån och tillgångar som var knutna till detta. Det skedde genom Securum och Retriva, som så småningom slogs samman, fram till avvecklingen i somras. När planerna för Securum drogs upp räknade man med en tioårig period innan en fullständig avveckling av engagemangen hade gjorts. Vi kan nu efter knappt halva den perioden konstatera att den stora merparten av tillgångarna redan har avvecklats och avyttrats, och det till villkor som var bättre än vad man föreställde sig i starten. På det stora hela taget är det en mycket framgångsrik operation som har genomförts. Det skall vi gemensamt glädja oss åt, för det innebär att de svenska skattebetalarna har återvunnit merparten av de pengar som fick sättas in när Securum startade sin verksamhet. Det var också uppenbart att det i ett visst skede, när det mesta men inte allt hade avvecklats, inte var lämpligt att fortsätta verksamheten i dåvarande form. Securum skulle avvecklas och de kvarvarande tillgångarna skulle hanteras på annat sätt. Det var det som skedde nyligen efter riksdagens beslut. Delar av de kvarvarande tillgångarna har överförts på Vasakronan; det är fastigheter och fastighetsaktier. Övriga tillgångar - det handlar om aktier, en del finansiella verksamheter och garantiförpliktelser - har överförts på Venantius. Svenska Bilimporten - det konkreta fall som vi nu diskuterar - överfördes den 1 oktober, dvs. för en dryg månad sedan. Det är alltså mycket kort tid som Venantius har haft på sig för att sätta sig in i frågan och börja hantera den. Det är naturligtvis inte rimligt att begära att Venantius skall hinna avyttra en tillgång på en så kort tid. Staten har inget intresse av att äga någon bilagentur. Det är naturligtvis ingenting som vi eftersträvar. Detta är någonting som tillsammans med mycket annat ofrivilligt har hamnat i statens ägo. Innehavet skall avvecklas. Det skall ske på villkor så att vi så långt som möjligt kan återvinna skattebetalarnas insatser. Jag har förstått att företagets styrelse och ledning inte bedömer att det är möjligt att omdelbart avyttra företaget, utan att man behöver en tid för att rusta upp företaget för att sedan kunna avyttra det på bra villkor. Jag har ingen anledning att lägga mig i hur denna fråga hanteras. Det är styrelsens och ledningens ansvar, och jag har fullt förtroende för att man hanterar detta på bästa möjliga sätt. Slutmålet är helt klart. Agenturen skall avyttras. Ansvaret mot våra uppdragsgivare, mot skattebetalarna, innebär att det skall ske på förmånliga villkor till ett bra pris. Jag tycker att det är självklart att vi skall hävda de intressena.
Fru talman! Jag vill först säga att jag naturligtvis delar uppfattningen att Securum och Retriva har gjort ett utomordentligt bra jobb med avvecklingen framför allt av de stora fastighetsinnehaven efter finanskrisen. Det har varit bra för skattebetalarna. Det har varit bra för statskassan. Det har varit framgångsrikt. Inte minst de sjunkande räntesatserna har återskapat soliditet och dessutom köpare. Det bolag som nu diskuteras är av annan art. Det är inte ett fastighetsbolag. Det hade varit lättare att hantera. Det är ett bolag vars huvudsakliga tillgång är ett avtal med en eller flera biltillverkare i andra länder om att få sälja bilar i Sverige. Hur rekonstruerar man en generalagentur? Normalt sett gäller det inte att banta bort kostnaderna i stor utsträckning utan att sälja mer. Pengarna skall gå till en mer aggressiv marknadsföring för att öka volymen försålda Hyundaibilar, Fiatbilar och Alfa-Romeo-bilar i Sverige. Jag ifrågasätter om detta är en rimlig uppgift för svenska staten. Skall man inte sälja agenturerna rakt av? Jag gör det utifrån utgångspunkten att det inte minst konkurrensrättsligt kan ses som stötande. Vi har den klassiska diskussionen om företagsstöd och om staten skall backa upp en bilimportör som representerar några bilmärken, som då blir en finansiellt stark part. Det kan vara minst sagt stötande för många andra bilimportörer med betydligt svagare agenthavare i Sverige. De har därmed mindre förutsättning att öka sina marknadsandelar och sälja mer på den svenska marknaden. Jag tycker också att det finns anledning att fråga sig vad man själv hade förväntat sig skulle ha skett på andra marknader. Jag jobbade själv en gång i världen, på 70-talet, med bilar - huvudsakligen lastbilar. Jag vet att det finns agenter som är förlustgivare både för Scania, Saab och Volvo i olika delar. Inte finns det någon statsmakt som går in och ser till att marknadsandelarna och försäljningen ökar om bolaget kommer på obestånd! Inte går danska staten in och ser till att de svenska bilarna säljer bra i Sverige! Jag tycker därför att det är litet märkligt att svenska staten skall sitta med ett bilimportbolag och försöka höja importandelarna för ett antal utländska märken. Jag tycker att det är tveksamt ur konkurrensrättslig synvinkel. Jag tycker att det vore naturligt att avveckla innehavet så snart som möjligt. Jag är mycket tveksam till om något förutom tillgång till mycket pengar gör svenska staten särskilt lämpad att rekonstruera bolaget. Jag skulle ånyo vilja fråga finansministern om hur han ser på den konkurrensrättsliga sitsen när det gäller förhållandet till andra bilimportörer i Sverige. De har inte samma finansiella resurser att satsa på den utomordentligt aggressiva marknadsföring som Svenska Bilimporten de facto har gjort på den uppåtgående bilmarknaden. Det är ett gyllene tillfälle att sälja så som marknaden i dag ser ut. För en gångs skull säljs det bra med personbilar i Sverige.
Fru talman! De avgörande besluten om att ta in tillgångarna till svenska staten - till Securum och Retriva - fattades av den regering som Per Westerberg tillhörde. Jag säger inte detta för att kritisera beslutet, för jag tror att det var ett riktigt beslut. Men vi skall ha det perspektivet klart för oss. Vi skall också ha klart för oss att detta företag är en försvinnande liten del av den tillgångsmassa som hamnade i svenska statens ägo. Där fanns rader av företag, och många var mycket större än Svenska Bilimporten, som verkade i konkurrens med andra företag. Det var banker. Det var företag på fastighetsområdet. Det var industriföretag. De verkade i konkurrens. Det är alltid en knepig situation att se till att lika villkor upprätthålls och att de företagen inte missgynnas och inte gynnas i förhållande till konkurrenterna. Det är en grannlaga uppgift som jag menar har skötts på ett bra sätt på det stora hela taget. Det har varit möjligt att genomföra avvecklingen av den stora merparten av beståndet. I slutskedet av en sådan avvecklingsperiod finns det alltid några tillgångar kvar. Det kan vara udda tillgångar. Det kan vara tillgångar som är svåra att avyttra av ett eller annat skäl. Uppenbarligen hör Svenska Bilimporten till den kategorin. Det finns återigen inget som helst intresse för att svenska staten skall vara ägare till en bilagentur. Men här, som för alla andra tillgångar, skall avvecklingen ske i ordnade former och på villkor som är så gynnsamma som möjligt. Venantius, som har detta ansvar, har haft det i en månads tid. Det är inte konstigt om man behöver något mera tid för att hantera situationen på ett bra sätt och genomföra en avveckling under ordnade former. det kan man alltid göra, och då går det fort - finns risken att man i själva verket skadar konkurrensen därefter. Förvärvaren kommer över i detta fall en agentur på alltför gynnsamma villkor. Därmed skapar man en konkurrensnackdel för de övriga aktörerna i branschen. Det kan inte heller vara ett intresse. Jag kan försäkra att det inte finns något intresse av eller någon åstundan att sätta konkurrensen ur spel. Det handlar om att staten skall ta sig ur de sista resterna av den enorma massa av tillgångar som dumpades på staten som en följd av finanskrisen i början av 90-talet. Jag är övertygad om att det kan ske på ett framgångsrikt sätt också i detta fall.
Fru talman! Securum och Retriva skapades under borgerlig regering. Jag är helt övertygad om att Svenska Bilimporten också kom in under borgerlig regering när vi gemensamt försökte reda ut finanskrisen. Det är ingen tvekan om att jag delar uppfattningen att tillgångsmassan har varit stor och att många framgångsrika försäljningar har gjorts - inte minst till industriföretag. Men nu har marknaden återhämtat sig. Inte minst bilmarknaden är utomordentligt god i dag. Dessutom är räntan låg. Det mesta har kunnat säljas. Därför är detta ett bra tillfälle att försöka komma ur den här typen av utomordentligt konkurrensutsatt verksamhet. Ett fastighetsbolag är konkurrensutsatt, det håller jag gärna med om. Men det är inte lika konkurrensutsatt som ett rent marknadsföringsbolag, som en agentur för ett bilföretag är. Jag måste ställa mig fortsatt väldigt frågande. Jag känner inte till andra länder som tar över dåliga svenska bilagenturer - något som faktiskt finns - och ser till att de växer i volym så att den svenska exporten kan växa. Jag tycker att det vore rimligt att man försökte komma ur de här avtalen. Det är ingen svårighet. Det går att sälja. Det är ingen stor annan tillgång som finns i Svenska Bilimporten. Jag tycker att det skulle vara en bra signal om en ren och sund konkurrenssituation som inte skall gå via expansion på konkurrenternas bekostnad.
Fru talman! Det här företaget kom in i Retrivas ägo redan 1993. Jag kan inte i detalj redogöra för varför just det här företaget inte har gått att avveckla när det allra mesta av övriga tillgångar i Securum och Retriva har gått att avveckla fram till sommaren 1997. Så mycket vet jag som att företaget har dragits med mycket stora problem, mycket stora förluster, under hela den här perioden. Det är för övrigt något som nu också granskas noga av Venantius, som alltså har fått ansvaret för en månad sedan. Granskningen gäller vad som ligger bakom de stora förlusterna och varför redovisning och budget inte har återspeglat verkligheten. En annan anledning är de skriverier som har förekommit i pressen under senare tid. Allt detta har lett fram till att man nu gör en mycket omfattande genomgång av företaget för att skaffa sig en bättre grund för den kommande avvecklingen. Jag har fullt förtroende för Venantius styrelse och ledning. Jag tror att de kommer att klara denna operation på samma sätt som jag med facit i hand kan konstatera att Securums styrelse och ledning har skött sig. De har gjort ett utomordentligt gott arbete när de har avvecklat den stora merparten av de tillgångar som ofrivilligt hamnade i statens ägo för några år sedan som en följd av den stora finanskraschen. Jag är övertygad om att vi även skall klara den återstående avvecklingen på villkor som är bra för skattebetalarna utan att konkurrensen sätts ur spel.

Fru talman! Jan Backman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att möjligheterna att utnyttja den nya digitala tekniken inte skall begränsas. Frågan är föranledd av uppgifter om att ett bolag för programavkodning enligt uppgift har bildats under medverkan av Radiotjänst i Kiruna AB. Enligt Jan Backman skall syftet med detta vara ökad statlig styrning och minskad mångfald. Det framgår inte klart om Jan Backmans kritik riktar sig mot att ett bolag har bildats eller mot de digitala marksändningarna som sådana. Det kan därför finnas anledning att kort redovisa innehållet i riksdagens beslut om digital marksänd TV. införas i flera steg med möjlighet för staten att successivt ta ställning till om och på vilket sätt verksamheten skall fortsätta. En grundläggande förutsättning för en eventuell utbyggnad är att de digitala marksändningarna bedöms ha ekonomisk bärkraft. Den digitala tekniken har en mer komplicerad överföringskedja än den analoga. Flera program kombineras normalt i en och samma signal, s.k. multiplexering. För att teknikens möjligheter skall kunna utnyttjas krävs ett nära samarbete mellan den som svarar för multiplexeringen och de olika programföretagen. Det är därför angeläget att utveckla samarbetsformer som innebär att de som erbjuder programtjänster bestämmer över multiplexfunktionen tillsammans. Enligt propositionen skall sändningsverksamheten redan från början vara upplagd på sådant sätt att krav på yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald tillgodoses. Det innebär bl.a. att de avkodare som används bör vara sådana att varje person i publiken har möjlighet att ta del av alla program som sänds ut, givetvis på de villkor som programföretaget ställer upp för tillgång till programmen. Därför skall de programföretag som deltar i sändningsverksamheten ingå överenskommelse om samverkan när det gäller t.ex. multiplexering, åtkomstkontroll och s.k. elektroniska programguider. En särskild utredare har till uppgift att i samråd med programföretag och andra intressenter utarbeta former för samarbete i dessa frågor, eventuellt i form av en modellöverenskommelse. I propositionen om det digitala marknätet diskuteras de problem som kan uppstå om konkurrerande företag skall samarbeta inom ett och samma tekniska system. Sådana problem kan gälla tillgång till känslig information, t.ex. om kunder och kundbeteenden. Regeringen anser emellertid att det bör vara möjligt att uppnå överenskommelser mellan de olika parterna om sådana former för samverkan att varje medverkande företag kan behålla den nödvändiga kontrollen över sitt material samtidigt som tillgängligheten för publiken till det samlade programutbudet förblir högt. Sammanfattningsvis finner jag att de förutsättningar som riksdagen har fastställt för den digitala marksända televisionen i motsats till vad Jan Backman påstår syftar just till att tillgodose tillgänglighet och mångfald. Den statliga styrning som kan sägas ligga i att de medverkande programföretagen skall ingå överenskommelser om tekniskt samarbete har ingen annan avsikt än att säkerställa det minimum av samverkan som är nödvändigt för att de digitala sändningarna skall fungera. Jag vill betona att det är de medverkande företagen som skall komma överens, inte staten som skall tvinga på dem en viss lösning. Radiotjänst i Kiruna AB är inte ett statligt bolag utan ett dotterbolag till de tre public service-bolagen

Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för det snabba svaret. Det är möjligt att snabbheten har fått ta överhanden över innehållsrikedomen. Jag har nämligen litet svårt att hitta något svar på min fråga, även om kulturministern har upprepat den helt riktigt i svaret. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att möjligheten att utnyttja den digitala tekniken inte skall begränsas? Så lydde min fråga. Även om kulturministern antyder att jag skulle kunna tänkas vara negativ till digitala marksändningar som sådana, vilket i och för sig är en riktig slutsats, så gällde frågan det bolag för programavkodning som enligt uppgift har bildats under medverkan av RIKAB, Radiotjänst i Kulturministern påpekar att RIKAB inte är något statligt bolag utan ett dotterbolag till de tre public service-bolagen SVT, SR och Utbildningsradion. Men jag har läst SoU 1997:148, Utbildningskanalen, som publiceras i dag. Enligt den är UR, SVT och SR helägda av en statlig stiftelse. Då blir min slutsats att RIKAB i varje fall innehåller en avsevärd mängd statlig smitta. Ett ytterligare argument för denna slutsats hittar jag i RIKAB:s bolagsordning. Det står att denna inte får ändras utan regeringens medgivande. Jag tycker att det är lätt att av dessa skäl betrakta Utvecklingen av digital TV i Sverige är just nu inne i ett mycket aktivt skede. Om några veckor kommer SVT Europa, med ett utbud som består av en blandning av SVT 1:s och SVT 2:s program inklusive SVT Text och dessutom Radio Sweden och P 3:s nattradio, att kunna erbjudas alla Sveriges parabolägare. Sändningarna sker digitalt via satelliten En typ av mottagare, som kallas Common Interface, är en ny typ av standard för digital satellitmottagning. Den rekommenderas i det broschyrmaterial som företaget TV Extra AB, som snart byter namn till Con Nova TVX, skickar ut till intresserade. Där säger man också att man fungerar som SVT:s kundtjänst och tar emot abonnemangsavtal och betalning. Enligt en notis i dagens Helsingborgs Dagblad flyttar Telia Kabel-TV om bland sina kanaler hos de abonnenter som har betal-TV för att bereda plats för de digitala programkanalerna. Samtidigt gör man vissa omflyttningar som hänger samman med att utbyggnaden av Internet via kabel-TV-nätet i Helsingborg startar under hösten. Jag pekar på detta för att visa att alternativen till marksänd digital TV redan är här. Det ligger något symboliskt i att SVT i digital form först når tittarna via satellit och att dessutom vissa delar av landet kommer att nås av kabelburna digitala program. Enligt tidningsuppgifter avser Telias kabel-TV-bolag I detta dynamiska läge försöker regeringens utredare Gunnel Färm slutföra sitt uppdrag att utarbeta former för samarbete mellan olika intressenter vad gäller sändarsystem, multiplexering, åtkomstkontroll och elektronisk programguide. Hon har i olika sammanhang visat en viss frustration inför denna uppgift. Bl.a. har hon antytt att det skulle kunna gå att tvinga fram en för marknätet anpassad teknik i kabelnätet genom att hänvisa till statens ägande och samtidigt peka på must-carry-lagstiftningens möjligheter.

Fru talman! Jag vill återgå till frågan om RIKAB, Radiotjänst i Kiruna AB. Detta företag skall enligt sin bolagsordning bedriva uppbörd av TV-avgifter och annan därmed förenlig verksamhet. Jag utgår från att ett beslut om att starta ett dotterbolag inte har fattats utan att RIKAB:s styrelse noga har värderat om den nya verksamheten är förenlig med bolagsordningen. Det är hur som helst ingenting som kulturministern eller regeringen har någon rätt eller möjlighet, eller skall ha någon rätt eller möjlighet, att blanda sig i. Jag hävdar att RIKAB inte är något statligt bolag utan ett dotterbolag till public-service-bolagen. Vi har ingen statstelevision i Sverige. I övrigt kan jag hålla med Jan Backman. Han ger en ögonblicksbild av hur snabbt utvecklingen går på medieområdet. Det ändras från den ena dagen till den andra. Det finns alternativ vad gäller Sveriges Televisions sändning via digital satellit. Bolaget har av regeringen fått ett tillstånd att sända på detta sätt. Jag tror nästan att Jan Backman måste ha missuppfattat frågan om det digitala marknätet, som är något som Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna tillsammans har beslutat om att introducera i Sverige. Det handlar inte om att vinna något slags monopol för TV-distribution, utan det handlar om att se till att det finns många olika distributionsformer, där förhoppningsvis marknätet skall vara en betydande distributionsform. Som svar på sista frågan om jag kommer att tillgodose satellit och kabelföretagens intressen i framtida beslut vill jag säga att jag kommer att kämpa för att försöka tillgodose allmänintresset. Det tycker jag är min uppgift.
Fru talman! Jag skall inte vara petig. Men nog var det väl riksdagen i plenum och inte Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern som partier som fattade beslutet om den digitala TV:n? Jag har för mig att några andra partier också anslöt sig. Sedan säger kulturministern att hon skall tillgodose allmänintresset och inte satellit och kabel-TV företagens intressen. I Ekots lördagsintervju häromveckan satte kulturministern likhetstecken mellan allmänintresset och staten. Jag vågar därför påstå att det alltså är statens intressen som kulturministern anser sig företräda. Såvitt jag vet har regeringen ännu inte fattat något beslut om sändningsorter för försöksverksamheten med markbunden digital TV. Inte heller har Radiooch TV-verket utlyst några tillstånd att sända. För mig förefaller det som att det är precis fel ögonblick att bilda ett bolag som skall utföra uppgifter som direkt berör programföretagen i det markbundna nätet och försöka åstadkomma den de facto-standard som i sig skulle vara den begränsning som jag avser i min fråga. Jag vill också göra ett tillägg när det gäller det digitala nätets räckvidd. SVT:s utvecklingschef Per Appelquist hävdade på ett seminarium i Sollentuna för några veckor sedan att man måste överge tanken på att bygga ut det digitala marknätet i glesbygderna och i stället satsa på satellit-TV där. Han menade också att det är överoptimistiskt att tro att det går att släcka ned de analoga näten inom tio år. Min slutsats är att det digitala utbudet i marknätet för lång tid framåt kommer att vara begränsat av både tekniska och politiska orsaker. För att återgå till funderingen om allmänintresse och staten skulle jag vilja citera en journalist som heter Janne Sundling. Han skrev i tidskriften Media i Fokus en artikel om digital TV. Under rubriken Är det jag som är korkad eller är det här ovanligt snårigt säger han: "Enbart det samhälleliga - eller statliga - intresset skulle kunna delas upp i fyra helt olika riktningar: Staten som företrädare för dess medborgare har som främsta intresse en mediepolitik som bidrar till att stärka demokratin, yttrandefriheten och andra grundläggande värden. Statliga sändarbolaget Teracom har ett egenintresse i frågan. De vill ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och vill bygga ut det digitala marknätet så snabbt som möjligt. Statliga Telia ser marknätet som en konkurrent främst till kabelnätet men också till de tjänster de i framtiden vill erbjuda i telenätet. Sveriges Television, som styrs av statliga beslut, vill behålla tittarandelar och slåss för en position i den digitala framtiden."
Fru talman! Jan Backman har alldeles rätt. Beslutet om det digitala marknätet kom till stånd efter det att tre partier, Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna, först hade enats. Sedan var det en rad andra kloka politiska representanter i denna riksdag som valde att ansluta sig till förslaget. Det är bara ett parti som är motståndare till det digitala marknätet, och det är det parti Jan Backman företräder. Jan Backman säger att det var fel tidpunkt för RIKAB att bilda bolag. Skall jag verkligen tolka det som att han underförstått menar att staten, regeringen och kulturministern här skulle agera och gå in med pekfingret och säga: Så där får ni inte göra? Det tror jag skulle vara väldigt allvarligt. Det har jag ingen som helst rätt och möjlighet att påverka, och det skall jag inte heller ha. RIKAB har fattat beslutet, och RIKAB:s styrelse har värderat om den nya verksamheten är förenlig med bolagsordningen. Så skall det gå till. När det gäller allmänintresset använder Jan Backman två formuleringar när han refererar. Han refererar vad jag i en intervju sagt om allmänintresset och staten. Janne Sundling talar om allmänintresset och att statens roll är att företräda medborgarna. Jag tycker att man kan sätta likhetstecken även där. Min sak är att företräda medborgarna. Det kan ibland säkert vara till nytta för satellitoch kabelföretag när dessa intressen sammanfaller. Det kan också vara så att medborgarnas intressen sammanfaller med public service-företagets eller Teracoms intressen. Detta sker dock vid sidan av huvudspåret. Det viktiga för mig är att företräda medborgarnas intresse.
Fru talman! Kulturministern antyder att jag skulle tycka att det vore lämpligt att hon ägnade sig åt ministerstyre visavi RIKAB. Det gör jag inte. Jag utgår från tre punkter i bolagsordningen som jag tycker är relevanta i just det här sammanhanget. Den ena är att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppbörder av TV-avgifter och annan därmed förenlig verksamhet. Den andra är paragrafen där det står "om bolagets avtal med svenska staten upphör". Indirekt kan man sluta sig till att det alltså finns ett avtal som reglerar uppbörden där staten är part och inte ägare. I det bör det också ha stått att man har rätt att göra den här ändringen i sin verksamhet. Den tredje är den sista paragrafen där det står att denna bolagsordning inte får ändras utan regeringens medgivande. Det tyder också på att det finns ett visst statligt inflytande i detta företag.
Fru talman! Jag vill bara kort upplysa Jan Backman om att den bedömning som RIKAB självständigt har gjort har inneburit att regeringen inte har haft möjlighet att ta ställning till denna sak.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig dels om jag avser att inför riksdagen redovisa den ägarpolicy som gäller för statliga bolag vad avser köp av konsulttjänster i den storleksordning som nu sker inom Posten, dels om jag som ägarrepresentant ämnar vidta några åtgärder med anledning av denna utveckling. Bakgrunden till frågorna är uppgifter i medierna om Posten AB:s konsultkostnader. Sedan Posten bolagiserades ligger ansvaret för de frågor som rör köp av konsulttjänster hos Postens styrelse och ledning. Regeringen kan inte ingripa i enskilda beslut avseende upphandling av konsult. Ägarens roll är att fastställa de övergripande målen för bolaget, vilket senast redovisades i propositionen På ordinarie bolagsstämma 1997 redovisade regeringen de riktlinjer och den målsättning som skall gälla för Posten AB. I rollen som ägare ingår också att löpande hålla sig informerad om styrelsens arbete. Jag har då noterat att Posten i syfte att effektivisera verksamheten vidtagit åtgärder för att minska konsultkostnaderna och att arbetet med detta fortsätter.

Fru talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaren på mina frågor, även om jag inte heller denna gång är nöjd med dem. Jag tycker att de konsultköp som Posten gjort under senare år är utomordentligt anmärkningsvärda. Jag har noterat att det i Postens pressmeddelande efter att denna debatt kommit upp står att man nu försöker minska sina konsultinköp från prognosticerade 765 miljoner i år till 650 miljoner. Men även under de två tidigare åren har utomordentligt stora köp gjorts. Man har delvis försvarat detta med att ungefär 50 % går till utveckling av sina informationsteknologiska system, vilket jag i och för sig kan förstå. Men det kvarstår ändå utomordentligt stora löpande konsultinköp. De är så stora att jag betecknar det som en ägarfråga där ägaren mycket väl kan ha synpunkter på den storleksordning av konsultköp som det är frågan om. Över miljarden kronor har spenderats under senare år, och naturligtvis inställer sig ett antal frågor. Jag förstår väl att Posten behöver fortsätta att effektivisera och rationalisera sig. Samtidigt måste man säga att det inte är någon koncentration till kärnverksamheterna man håller på med. Det är ju inte vara brev, postgiro och paket man ägnar sig åt. Man är inne på bank. Man säljer CD-skivor och datautrustningar. Man har gått in som ägare i en kommersiell reklamradiostation. Man håller på internationell kurirverksamhet. Man är inne på giroverksamheten i Estland. Man håller på med reguljärflyg, inrikesflyg och charterflyg. Man håller på med inkassobolag, en postnätssatsning på Internet och med olika kommersiella fastigheter utanför de fastigheter som Posten själv bedriver verksamhet i. Jag kan förstå att det finns ett behov av renodling inom Posten, vilket jag tidigare har påpekat i ett antal debatter. Med den volym av konsultinsatser och den enorma spread av olika typer av verksamheter som Posten nu ägnar sig åt, ställer man sig ändå frågan om det verkligen är en kompetent ledning som behöver köpa så mycket konsulttjänster. Eller är det så att man kanske måste komplettera ledningen med olika typer av nya kompetenser för att slippa köpa så mycket kommersiella tjänster? Jag är anhängare av att man köper konsultinsatser vid ett antal tillfällen. Det kan vara väl värt att göra det. Men de volymer Posten har gått in för är så utomordentligt anmärkningsvärda, och de förklaringar jag fått är så svaga att det inte räcker. Jag måste ställa de direkta frågorna till statsrådet igen: Är det en normal effektivisering när man behöver satsa miljardbelopp på konsulttjänster utöver egna resurser för att effektivisera Posten? Sker en tillfredsställande kompetensuppbyggnad inom Posten när man behöver köpa så stora konsultinsatser som det nu är fråga om?
Fru talman! Tillåt mig vara litet förvånad över att just Per Westerberg, tidigare näringsminister i en moderatledd regering, tar upp de här frågorna. Moderata samlingspartiet brukar ju i andra sammanhang inte precis tycka att det faktum att företag ägnar sig åt outsourcing av verksamhet är någonting negativt. Tvärtom tycker man att den bästa kompetensen vid ett särskilt tillfälle kommer in på det sättet. Så gör alla moderna företag, och jag är övertygad om att Per Westerberg, inte minst i egenskap av sin gamla kompetens, är väl medveten om att så är fallet. När det gäller de ägardirektiv Posten får via bolagsstämman, diskuterar vi där utifrån kärnverksamheten och möjligheter att utveckla företaget Posten på den utomordentligt turbulenta marknad man befinner sig. Det är en helt annan fråga än om man skall diskutera den ena eller andra upphandlingen av konsulttjänster, vilket Per Westerberg också är väl medveten om. I arbetet att effektivisera inte bara kärnverksamheten utan också administration, huvudkontor osv. ligger naturligtvis också att man då och då behöver använda specialhjälp utifrån. Men märk väl - man gör det inte sedan den här debatten uppkommit. I det sammanhanget kan jag nämna något som det finns skäl för andra företag att lära sig mer av: Posten arbetar mycket seriöst med 2000-problemet. De flesta företag borde ägna betydligt mer kraft och tid åt detta problem än vad man faktiskt gör. Jag menar att Posten och Postgirot är föredömen i den svenska företagsvärlden och därmed också för många andra liknande företag i andra länder. Det är alldeles klart att man måste upphandla den typ av kompetens som behövs för att jobba med 2000 problemet utifrån. Med detta har jag inte sagt att Posten använder alla konsultpengar till 2000 problemet. Det är bara ett exempel, så att Per Westerberg inte skall missförstå mig, fru talman.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte är särskild nöjd med svaren på frågorna. Självfallet har vi också handlat konsulttjänster. Jag kan dock försäkra att i volym räknat är vi amatörer jämfört med Posten. Jag vågar säga att de konsulttjänster vi upphandlade till en stor del av de statliga företagen under Näringsdepartementet inte kom upp till mer än den volym som det senaste halvårets konsultköp inom Posten har uppgått till, vilket är rätt anmärkningsvärt. Inom Posten säger man ju själv, vilket kommunikationsministern också påpekar, att ungefär hälften av årets volym har gått till konsulttjänster för informationsteknik. Men ett antal hundra miljoner kronor i köp av konsulttjänster kvarstår. De har såvitt jag kan se gått till olika typer av effektivitetskonsulter. Jag tycker inte att förklaringen är tillfredsställande, och jag tycker att det ånyo tillkommer en mycket klar och entydig fråga. Saknas det inte kompetens inom Posten, som man borde komplettera i stället för att år efter år till utomordentligt höga timkostnader köpa externa konsulttjänster för hundratals miljoner kronor? Jag tror att kommunikationsministern är väl förtrogen med detta. När man har höga kostnader för konsulttjänster, och i synnerhet när de återkommer år efter år, finns det alltid anledning att diskutera om man inte i stället skall göra anställningar och komplettera ledningsgrupperna på det sätt som borde vara normalt. Jag återkommer gärna till den andra biten. Av naturliga skäl kan jag inte svara på om konsulttjänsterna också gäller bredden på Postens verksamheter. Skall man inom Posten vara kompetent på alla de verksamhetsområden som man i dag är inblandad i förstår jag att man behöver köpa mycket omfattande konsulttjänster. Det gäller allt från charterverksamhet och reguljärflyg till delägande i kommersiella reklamradiostationer. Det gäller att sälja datorer och CD skivor, vara inne på bankverksamhet, att vara inne i utlandet, såväl i Estland som i Holland, att vara inne på den internationella marknaden med kurirverksamhet, att syssla med inkassoverksamhet och diverse annan verksamhet inom fastighetsmarknaden. Allt detta visar på en väldig bredd. Jag tror att få företagsledningar skulle klara av att vara kompetenta och skickliga ägare till ett företag som sysslar med allt detta. Anser kommunikationsministern att det finns skäl att överväga en diskussion om kompletteringar av Postens ledningsgrupp för att slippa de här omfattande konsulttjänsterna? Skall jag tolka kommunikationsministerns svar så att det är normalt att något av de statliga bolagen köper konsulttjänster för miljardbelopp under ett par år? Är det rimligt att Posten skall vara inne i alla de branscher som företaget uppenbarligen är inne i? Jag måste erkänna att det var en viss överraskning även för mig när jag började gräva i Postens redovisning att det var så många.
Fru talman! Posten är inget postverk längre. Det är inget postverk som lever i en monopolskyddad värld. Jag trodde faktiskt att Per Westerberg var väl medveten om detta, eftersom bolagsbildningen och avmonopoliseringen skedde under den tid då han satt i regeringen. Posten är ett bolag i mycket stark omvandling. Omvandlingen går från den gamla världen, då Posten var ett postverk. Det låter nästan på Per Westerberg som att han tycker att det varit bra om det fortfarande var så - och det är många som tycker det. Men nu är situationen en annan, och för det här bolaget handlar det om att ombildas till ett modernt kommunikationsföretag. Vad gäller Posten AB:s verksamheter har vi i bolagsordning och i ägardirektiv på bolagsstämmor varit mycket tydliga: Det Posten gör skall komplettera kärnverksamheten. Jag kan inte i dag se att någonting av det som Posten sysslar med går emot det som finns i bolagsordningen. Som ägare måste man naturligtvis regelbundet följa detta, och så sker också från Kommunikationsdepartementets sida. Som svar på frågan om jag som kommunikationsminister anser att Posten skall komplettera ledningen, och huruvida bolagets konsultarvoden är normala, måste jag säga att detta verkligen inte är en fråga för mig som kommunikationsminister. Det är definitivt en fråga för bolagets styrelse. Den skall ta ansvar för detta, och den gör det också.
Fru talman! Jag anser verkligen att det är en fråga för kommunikationsministern att föra en dialog med styrelsen när Posten gör konsultköp för miljardbelopp. Detta bör man göra för att se om det är ett rimligt antagande att Posten skall köpa externa konsulttjänster för denna enorma volym pengar som är ganska unik. Jag längtar inte tillbaka till något postverk, något monopol eller något annat. Men jag tror att det vore en mycket grav karikatyr av näringslivet att ha någon form av konsultsnurra, och köpa konsulttjänster för så oerhört stora pengar. Jag tror också att det vore en mycket grav karikatyr av normal kommersiell verksamhet att bedriva postutdelning och bred postgiroverksamhet och samtidigt gå in i kommersiella fastigheter, som ligger helt utanför den normala postverksamheten. Posten är ju inte ens hyresgäst själv i en del av fastigheterna. Jag har väldigt svårt att se att försäljning av olika datorutrustningar, charter och reguljärflyg normalt sett passar in i postverksamheten. Jag kan i och för sig se att man teoretiskt kan hitta anknytningarna. Men kommunikationsministern talar ju själv om outsourcing. Man kanske skall koncentrera sig på kärnverksamheten, och inte bedriva outsourcing av konsulttjänsterna och kompetensen, utan av en del av de mycket perifera verksamheter som Posten i dag sysslar med.

Fru talman! Jag förstår att Per Westerberg är betryckt över Posten AB. Jag tror att det hänger ihop med att Posten nu försöker anstränga sig för att fungera på den turbulenta marknaden. De gamla postverksamheterna är nämligen - och det vet Per Westerberg så väl - sådana verksamheter som kommer att minska i såväl betydelse som lönsamhet. Man måste alltså hitta sådant som kompletterar dessa för att därigenom garantera att också de regionalpolitiska och de sociala målen som Posten har i dag kan uppnås. Detta måste göras utan att vi den andra vägen, via skattepengar, i alltför hög grad skall ta ansvar för att vi skall få en postverksamhet som fungerar över hela landet. Däri ligger den stora skillnaden mellan Per Westerberg och mig. Regeringen är både rädd om postverksamheten i glesbygd och mån om att postverksamheten skall fungera med de sociala målen. Naturligtvis skall det bolag som fungerar som huvudansvarig på detta område ha en chans att överleva i framtiden också.

Fru talman! Peter Eriksson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att få till stånd en ökad rättvisa över hela landet när det gäller teletaxor, med anledning av Telias aviserade taxeändringar fr.o.m. den 7 november 1997. Telia AB är ett företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad, och som sådant bestämmer det självt vilken prisstruktur som skall gälla för dess produkter. Regeringen kan och bör inte ingripa i de enskilda taxebesluten. Bestämmelserna i telelagen syftar bl.a. till att alla skall ha möjlighet att ringa till ett rimligt pris . Taxorna för den fasta telefonitjänsten skall grunda sig på kostnaderna för tjänsterna . Telelagen ger därutöver regeringen möjlighet att föreskriva att teletaxorna inte får överstiga en viss nivå . Vad gäller regeln om att telefonitjänsten skall hålla rimligt pris har regeringen i proposition 1996/97:61 Översyn av telelagen angivit att rimligheten i priset bör ses utifrån konsumentens perspektiv: "En utveckling av kostnaderna där en allt större andel av användarna av privatekonomiska skäl avstår från att utnyttja telefonitjänsten kan inte accepteras." Detta står på s. 72. Det står vidare: "Alltför stora prisvariationer mellan regioner eller mellan olika marknadssegment i tillhandahållandet av mer eller mindre likvärdiga tjänster bör inte accepteras." Det ingår i Post och telestyrelsens uppgift att bevaka telemarknaden ur ett konsumentperspektiv. PTS håller för närvarande på att studera Telias föreslagna ändringar. Om jag inte inom en mycket kort tid blir övertygad om att de som bor i mindre riktnummerområden inte drabbas orättfärdigt av taxeändringarna, kommer regeringen att utnyttja rätten enligt 19 § i telelagen för att se till att taxorna bibehålls vid dess nuvarande nivå.
Fru talman! Jag tackar för svaret från kommunikationsministern. Jag känner mig ganska glad. Det visar ju att den kritik som har framförts, inte bara från mig utan från massor av människor runt om i hela landet, har nått fram till departementet och att man är beredd att lyssna till vad som sägs. Bakgrunden till att jag skrev den här interpellationen är att jag tycker att vi redan i dag har en situation där många människor diskrimineras på teleområdet. Framför allt är det den här strukturen med ganska många mycket små riktnummerområden - å andra sidan har vi några få mycket stora - som gör att man på vissa håll inte kan ringa på lokaltaxa till sitt kommunalkontor. Man kan inte ringa till sin skola och sin arbetsplats utan att ringa till ett annat riktnummerområde. Det blir ofta dyrare, speciellt om man skulle genomföra Telias nya prissystem. Då skulle det här bli mycket dyrare än tidigare för många. Jag kommer från Norrbotten, med det är inte alls speciellt för Norrbotten, och där har vi riktnummerområden med kanske några hundra hushåll. Man kan ringa till grannarna och grannbyarna, men inte mer. Jag tycker att den här strukturen är ganska otidsenlig, orättvis och diskriminerande. Jag skulle vilja att vi politiskt gjorde någonting för att rätta till problemet och dessutom sätta p för Telias tänkta prispolitik. Nu visar som sagt kommunikationsministern att hon är beredd att ta till sig argumenten och använda den lag som vi har för att stoppa Telias nya förslag. Men jag undrar också om kommunikationsministern är beredd att göra någonting för att skapa en mer långsiktig och rättvis struktur när det gäller riktnumren och telekommunikationerna i landet. Den situation som vi har i dag är inte bara diskriminerande för enskilda hushåll utan det handlar också om möjligheterna att t.ex. starta företag i glesbygden och vidareutveckla och satsa på existerande småföretag. Just telekommunikationerna blir ju mer och mer avgörande för småföretagen. Därför tror jag att det här är ett viktigt område om vi skall få en fungerande politik där vi kan säga att hela landet skall leva.
Fru talman! Jag vill också instämma med alla dem som har uttryckt sin stora oro inför dessa taxehöjningar och med Peter Eriksson. Jag är också glad över ministerns svar på frågan i torsdags och över svaret på den här interpellationen. Jag vill ändå ta upp några exempel från min hemkommun Gällivare. Det är en kommun som har väldigt många riktnummerområden. Där har befolkningen på landsbygden reagerat mycket starkt, och det med rätta. Vi pratade om små riktnummerområden. Det finns ett område som heter Lakaträsk där man har 150 abonnenter. Hälften av dem är fritidsboende. Det området är delat mellan Gällivare kommun och Bodens kommun, men det ligger närmare Boden geografiskt. Man ringer inte så mycket inom Lakaträsksområdet, utan man ringer mest till Boden, riktnummer 0921. Där går barnen i skolan, och man har sina släktingar och vänner där. Man ringer mycket till Harads. Minst ringer man till Gällivare. Det visar i alla fall att alla inom det här lilla området blir hårt drabbade om Telias taxehöjningar skulle gå igenom, och det finns ju många liknande områden i hela landet. Man kan i dag ha en kvartalsavgift på ca 1 000 kr. Landsbygdsrådet bedömer att kostnaden med de nya taxorna och samma samtalsmängd skulle bli 2 000 2 500 kr per kvartal. Då kommer många att tvingas att minska sitt telefonerande av ekonomiska skäl med de konsekvenser det får med bristande sociala kontakter osv. För människor som bor i glesbygden är telefonen ett viktigt instrument för att komma i kontakt med andra människor. Sedan finns det exempel på abonnenter som bor ännu närmare varandra. Det finns en by som heter Mellan dessa två byar är det knappt en mil. En person som bor i Leipojärvi kan ha en bror som bor Liikavara och en i Malmö. När han skall ringa till sina båda syskon får han betala lika mycket. Mellan Leipojärvi och Malmö är det ca 160 mil. Det säger sig självt att det här är orimligt och orättvist. Telias prispolitik är omöjlig att förstå. Jag instämmer i det ministern sade i frågestunden, nämligen att det är anmärkningsvärt att den största teleoperatören, som har ett uttalat regionalpolitiskt ansvar i sin affärsidé och även ett samhällsansvar, uppträder på det sättet. Därför gläder det mig att ministern har samma synpunkter på den här taxeförändringen. Hon skall veta att vi är många som står bakom henne när hon skall agera mot dessa orättfärdiga taxor. Jag tycker också att det är positivt att ministern förstår glesbygdens speciella problem. Vi har t.ex. också företagande som vi gärna vill skall utvecklas på landsbygden. Ett företag som finns i Hakkas, som jag nämnde tidigare, har även ett kontor i Aitik som ligger inom Gällivares område. De beräknar att de nya taxorna kan ge upp till 20 000 kr i kostnader jämfört med 9 000 kr nu. Det skall finnas rabatter för företag. Jag skulle vilja veta hur mycket kostnaden skulle kunna reduceras i det här fallet. Sedan finns det också möjligheter att anlita andra teleaktörer. Vad skulle då konsekvensen bli för Telia?

Fru talman! Det blir allt viktigare för oss i ett informationssamhälle att använda telekommunikation. Regionala skillnader suddas ut eller får mindre betydelse. Vi kan också kommunicera oavsett var i landet eller var i världen vi befinner oss. I våras arbetade vi i trafikutskottet fram ett betänkande där vi tydligt markerade att Sverige även i fortsättningen bör ha låga och rimliga telefonipriser. Alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor, skrev vi i betänkandet. Vi slog mycket tydligt fast att sänkningen av telepriser i vissa regioner inte får finansieras av höjda telepriser i någon annan del av landet, och om priserna skulle sjunka till följd av en effektiv konkurrens i t.ex. storstadsområdena får inte andra regioner påtagligt släpa efter. I betänkandet lyfter vi också fram att det inte får bli för stora regionala skillnader. Vi vill i stället främja en stärkt regional balans. Detta blev också riksdagens beslut. Vi gav i riksdagsbeslutet också större möjligheter för Post och telestyrelsen, PTS, att noga följa utvecklingen, och vi förutsatte att regeringen skulle återkomma i frågan. Nu när Telia har aviserat ett nytt taxesystem är det många som känner stark oro, och det är en stor folkyttring över hela landet. Många undrar: Är det jag som blir drabbad? Är det vi på landsbygden som blir drabbade? Får vi betala en större kostnad? Gäller inte riksdagens beslut längre? Redan nu är det klart att de som har många riktnummer i sin kommun eller i sitt län får en betydande höjning av sina telekostnader. Därför känns det angeläget att göra nya riktnummerområden ganska snart. Det är bra att ministern så tydligt har visat vad hon avser i den här frågan, och det har också de andra talarna tyckt. Nu undrar jag: Är det möjligt och finns det något intresse för att lyfta fram PTS tydligare? Kan man snabba på rapporten om prisutveckling och redan nu redovisa hur de nya taxorna slår? Hur ser ministern på möjligheten att skynda på uppdraget till PTS om översyn när det gäller större eller nya riktnummerområden?

Fru talman! Det svar som kommunikationsministern har gett innebär att det finns en del frågor som man bör ställa sig. Enligt de uppgifter vi har kommer Post och telestyrelsen först i december att lämna svar till kommunikationsministern, i stället för i februarimars. Då är frågan: Innebär det här att taxeändringen kommer att ske den 7 november som är aviserat? Eller kommer man att behålla nuvarande taxor tills Post och telestyrelsen har granskat förslaget om förändring? Det här är viktigt, för annars är ju detta inget svar över huvud taget. Post och telestyrelsen lämnar svar först i december, när taxorna redan har förändrats från den 7 november. Är man då beredd att gå tillbaka i februari-mars, eller i så fall när? Eller är man i regeringen beredd att säga att förändringarna inte kommer att ske förrän Post och telestyrelsen har lämnat de uppgifter som kommunikationsministern nu säger att hon vill ha in? I så fall borde man vänta. Man borde avisera redan nu att det inte kommer att ske några taxeändringar förrän uppgifterna har kommit in och man har sett om ändringarna får de konsekvenser som många före mig har beskrivit. Kommunikationsministern har i dag fått ett brev som alla i trafikutskottet också har fått. Det är från Lantbrukarnas riksförbund. Man har granskat förslaget och sett hur orimligt det slår för dem som har många riktnummerområden inom sin kommun. De här frågorna borde kommunikationsministern kunna svara på. Många använder ju telefonen som en service. Man ringer till myndigheter och till släkt och vänner inom den egna kommunen. Finns det då flera riktnummerområden blir det som många talare före mig har beskrivit. Det blir en taxehöjning på 150 %.
Fru talman! Det var jag som väckte frågan i riksdagen för två tre veckor sedan, och frågesvaret fick jag för ett par veckor sedan. Då sade kommunikationsministern att det här är en fråga för Telia och Post och telestyrelsen och hänvisade till en lagparagraf. Jag blev naturligtvis glatt överraskad över det nya svaret under frågestunden i torsdags. Insikten hos ministern måste ha blivit mycket större under en veckas tid. Och det glädjer mig, naturligtvis. Men problemet är vad som skall hända. Ministern skall ingripa inom kort. Men det är väldigt ont om tid. Förändringarna skall ju träda i kraft den 7 november. Och som jag har förstått det, och som Karl-Erik Persson var inne på, handlar det här om att Post och telestyrelsen skall granska det här i efterhand. Jag tycker att det är ganska märkligt hur processen i statlig verksamhet fungerar om man skall genomdriva taxeändringar som retar upp halva svenska folket och sedan komma tillbaka och på något sätt justera taxorna i efterskott. Själva tågordningen måste ändras. Vad skall vi då göra? Egentligen är det inget fel på själva samtalskostnaden, 20 öre för lokalsamtal och 50 öre för rikssamtal. Kärnpunkten i det här är att man inte får ringa lokalsamtal till angränsande riktnummerområden. Skall vi kunna påverka det med hjälp av lagen? Det vore intressant att höra. Kan vi verkligen göra någonting åt det här utifrån de utgångspunkterna? Sedan tycker jag att vi skall titta litet grand på vad som egentligen är bakgrunden till allt detta. Jo, det är naturligtvis avregleringen av telemarknaden. Tele 2 konkurrerar när det gäller taxorna för rikssamtal, och Telia skall hänga med i svängarna. Det man förlorar på karusellerna måste man naturligtvis ta igen på gungorna någon annanstans, och det är då man hittar på sådana här rent ut sagt korkade konstruktioner. Det är intressant att Telia är ett statligt bolag. Men vad har ägarna för möjligheter att påverka bolagets verksamhet? Jag tycker att vi ofta återkommer till att man skall sköta sig själv och att man skall driva sin verksamhet utifrån sina förutsättningar. Det börjar bli dags att diskutera ägardirektiv och förhållningssätt från regering och riksdag när det gäller statliga bolag. Till sist: Den 7 november skall de nya taxorna börja gälla. Vad tänker ministern göra?
Fru talman! Uppslutningen i dag visar att den här frågan engagerar många människor runt om i landet. Det är glädjande, tycker jag, att kommunikationsministern nu tydligt signalerar att hon har förstått att det här är viktigt och att hon är beredd att medverka till att det inte skall bli någon taxehöjning om man inte kan visa att det inte slår orimligt. Men jag instämmer naturligtvis i frågan: Kommer det att bli någon höjning den 7 november eller inte? Det är den viktiga frågan. Jag tycker att den enda rimliga slutsatsen är att ministern måste ingripa. Hon måste säga att om vi inte får något besked så blir det heller inte någon höjning den 7 november. Taxehöjningen har engagerat många människor och många partier. Vi hade en hearing i trafikutskottet, och vi har haft en diskussion inom Centerpartiet på vårt kommittémöte. Men jag har inte blivit lugnad av argumenten för de föreslagna förändringarna. Jag tycker att det allvarliga är att Telia med berått mod faktiskt går emot ett färskt riksdagsbeslut från i våras, vilket Monica Green också var inne på. Då underströk riksdagen att alla skall ha tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor. Enkelt! Det betonades också särskilt att Telia har en skyldighet att främja stärkt regional balans. Då tycker jag närmast att det är en provokation mot riksdagen och svenska folket att Telia åtminstone tänkte dra till med en höjning på Telias försvar att man i stället sänker priserna på rikssamtal från 60-65 öre till 50 öre kan inte alls kompensera den här chockhöjningen för den vanlige medborgaren. Som någon talare också har varit inne på saknar dessutom 100 000 abonnenter på landsbygden och i mindre orter fortfarande teletjänster som förutsätter AXE-anslutning, något som i dag finns i alla större tätorter i övrigt. När det gäller tillgång till ISDN-standard, som ju ger ännu större möjligheter, är orättvisorna ännu större. Jag tycker att det är litet illavarslande när t.o.m. företrädare för Post och telestyrelsen talar om att man får vända sig till Telenordia eller Tele2 om man inte är nöjd med Telia, därför att de kanske kan erbjuda bättre villkor. Lika illa är det när man talar om att enskilda abonnenter får förhandla till sig bonustaxor. Det är väl inte rimligen så ett statligt verk med rikstäckande ansvar skall uppträda. Det måste, precis som riksdagen sade i våras, vara likvärdiga villkor om det skall främja en stärkt regionalbalans. Dessutom tycker jag att det är hög tid att överväga, för att få den här regionala rättvisan och balansen, om man inte skall tillämpa lokalsamtalstaxor åtminstone länsvis. När en och en halv miljon människor i 08-området kan ringa för lokalsamtalstaxa är det inte rimligt att man i en kommun skall kunna ha sju riktnummerområden. Jag tycker att den minsta ambitionsnivån borde vara att man i varje län har möjlighet att ringa för lokalsamtalstaxa inom hela länet. Det är ingen match - man behöver inte ändra riktnummerområdena, utan det är bara att tillämpa debiteringen på så sätt att man bestämmer att det inom ett län skall vara lokalsamtalstaxa. Telia har ju argumenterat att man är så tveksam till att ändra riktnummerområden. Det kostar mycket pengar, det tar tid, och dessutom kommer nu en ny nummerplan, nummerportabilitet etc. Ja, men låt bli att ändra riktnummerområdena då, men tillämpa lokalsamtalstaxa länsvis! Det är en mycket enkel metod. Jag skulle vilja höra om ministern är beredd att ställa sig bakom denna tanke: Man måste eftersträva regional rättvisa, och då är ambitionen att ge människor möjlighet att ringa, åtminstone länsvis, för lokalsamtalstaxa. Sedan vill jag ha besked om hur det blir den 7 november. Blir det någon höjning eller inte?
Fru talman! Som Monica Green så riktigt påpekade är telekommarknaden en marknad i oerhörd utveckling. Den tekniska utvecklingen går väldigt fort. Med det vill jag påminna om att det inte är någon lösning att gå tillbaka till den gamla detaljregleringen och televerkstiden. Jag hoppas att vi alla är överens om att det inte är det vi diskuterar i dag här. Sedan handlar det dels om det akuta, hur man skall kunna komma åt och ändra på de förslag från Telia som ligger nu och de förslag Telia har fattat i sin ledning och styrelse, dels hur man på sikt skall få en mer rättfärdig taxestruktur. Jag skall svara på båda sakerna. Rent tekniskt har arbetet med programmering av de olika växlarna och växelsystemen pågått under ett antal månader. Det finns alltså i dag ingen möjlighet att på några dagars varsel ändra tillbaka. Man kan dock ändra på räkningarna. Man kan ändra administrativt så att den här förändringen inte slår igenom. Den möjligheten finns. Våra jurister på departementet diskuterar nu hur man skall formulera författningsdelen för att kunna införa det här pristaket. Detta arbete pågår, men när det gäller den rent tekniska strukturen är det inte möjligt att göra denna förändring. Man får gör det administrativt och förändra räkningarna. Det är naturligtvis fullt möjligt. Sedan är det här ingenting som Post och telestyrelsen sköter med vänsterhanden. Tvärtom pågår det en daglig dialog om detta, både mellan departementet och PTS och mellan PTS och Telia, för att ta reda på vad det egentligen är som kommer att hända. Det har högsta prioritet. Bolaget har nämligen en något annorlunda syn på det här än vi andra, vi som har läst alla de brev där det beskrivs hur det fungerar när man finns ute i verkligheten. Ni som finns här i debatten har beskrivit det här, och jag har också läst alla sådana brev som har kommit till oss. Det pågår som sagt en stor aktivitet, och den senaste tiden har Telia presenterat ett antal rabattsystem osv. Det tror jag faktiskt hjälper en hel del småföretag, och företag över huvud taget, och det är ju bra i och för sig. Men sedan har vi alla de privatpersoner som av olika skäl inte har någon möjlighet att använda rabattsystemen, kanske inte klarar av att vända sig till konkurrenter osv. Det är dem som jag - i alla fall hittills - inte alls känner mig övertygad om att det här inte skulle drabba. Tvärtom är jag övertygad om att vi måste införa det här pristaket. Och vad det handlar om, det som riksdagen har lagt fast och som finns i telelagen, är just ett pristak. Det är inte så att ni som riksdagsledamöter har bestämt att vi skall tala om exakt hur taxesystemet skall se ut, utan vad vi kan göra är att lägga ett pristak. Det är den ena delen. Den andra delen handlar om riktnummerområdena, och där får jag be att få återkomma i min nästa replik. På sikt är naturligtvis det någonting som absolut måste lösas, och ett intensivt arbete har satts i gång där också.
Fru talman! Det var synd att kommunikationsministern inte hann förklara sig färdigt. Det blir nämligen ganska invecklat. Jag tycker att kommunikationsministern ändå har haft så pass gott om tid på sig att hon borde kunna redovisa ett förslag till hur man har tänkt agera. Jag har svårt att acceptera att det pristak som nu föreslås för att mildra Telias nya prispolitik, vad jag förstår, skulle vara tillräckligt för att hindra att det nya system som införs faktiskt ökar orättvisorna. Men kommunikationsministern får försöka utveckla litet mera vad det skulle innebära. Om man sätter ett tak skulle det ändå, vad jag kan förstå, sannolikt innebära ökade kostnader för dem som bor i små riktnummerområden - om man inte sätter det väldigt nära lokaltaxan. I den andra frågan, den större och viktigare frågan om förändringar av riktnummerområdena, tycker jag att vi som politiker har lättare att påverka mera direkt. Om vi kan vara överens - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och alla andra partier som är med i den här debatten - om att den struktur vi har i dag är otidsenlig, orättvis och diskriminerande borde det gå tämligen snabbt att få till en ändring som gör att i alla fall de extrema orättvisorna försvinner. Jag kan mycket väl instämma i det som Centerns Sven Bergström förde fram här - och jag har också skrivit det i min interpellation - nämligen att länsvisa riktnummerområden borde vara ett rimligt åtminstone första mål för att skapa en någorlunda balans i landet och en rimlig situation som inte diskriminerar vissa delar av landet jämfört med andra. Sedan kan vi kanske ändå acceptera att man i Stockholm kan nå en och en halv miljon andra, om man åtminstone kan nå några hundra tusen i andra delar av landet i stället för några hundra, som det nu är på många ställen. Kommer den oacceptabla förändring som Telia föreslår inte att slå igenom från början med kommunikationsministerns förslag och det som kommer att hända i veckan? Kommer pristaket att införas den 7 november? Eller kommer det betydligt senare i processen, så att människor får acceptera att orättvisorna införs under en tid? Jag väntar på en litet bättre och bredare förklaring från ministern.

Fru talman! Jag tycker också att en lösning vore att man gör större riknummerområden. Det kan inte vara rimligt att ha så små riktnummerområden, vilket jag talade om tidigare. Nu säger många att det är lätt att göra om detta, medan andra säger att det är mycket mer komplicerat än man tror. Men med den teknik som vi har borde det inte vara så svårt. Sven Bergström sade att man kunde ha lokala samtalstaxor i ett helt län. Det vore ju bra för oss i Norrbotten med våra avstånd och våra många riktnummerområden. Avslutningsvis vill jag även ta upp det som även någon annan talare berörde, nämligen att man fortfarande inte har AXE-växlar i många områden. I vår kommun har den största byn fortfarande inte tillgång till AXE-växel. Samtidigt är det många ute på landsbygden som vill sätta i gång olika satsningar när det gäller IT men som hindras av förseningen av IT utbyggnaden. Detta och riktnummerområdena är något som vi tycker att man skall ta itu med.

Fru talman! De storstilade orden i frågestunden i torsdags verkar inte ha så mycket innehåll. Jag tycker att det enda rimliga beskedet som man kan få i dag är att om de nya taxorna skall införas den 7 november skall det också vara möjligt att ringa lokalsamtal till angränsande riktnummerområden. Vi kan inte föra någon stor debatt i dag om hur stora riktnummerområdena skall vara. Vi klarar det inte i dag, och vi klarar det inte i morgon, utan detta måste naturligtvis utredas. Om Post och telestyrelsen har en så väldigt bra dialog med Telia, varför för man då inte en dialog innan man fattar en mängd beslut utan skall ha dialogen efteråt? Varför skall man reta upp halva svenska folket med en sådan beslutsordning? Det är för mig helt obegripligt. Ministern har uttalat sig för en mängd rabattsystem. Jag tycker inte att man skall använda sig av rabattsystem för att komma åt orättvisor. Det är inte på det sättet som man skall lösa problem. Sedan kan det naturligtvis finnas behov av rabattsystem i andra sammanhang. Bl.a. nämndes Internet. Det sägs att tills nätservrar installeras i alla riktnummerområden skall Telia minsann se till att man får ringa för lokalsamtalstaxa. Jag tror inte att det blir verklighet. Jag har faktiskt varit med om detta och sett att det inte fungerar i de små riktnummerområdena. Vi kommer inte att få några Internetservrar där. Det är inte ekonomiskt lönsamt att använda ett sådant system. Så, upp till bevis. Blir det någon förändring av förslaget den 7 november, eller var detta bara ett storstilat utspel under frågestunden?

Fru talman! Jag skall börja med att säga något positivt om Telia, eftersom det är några som har talat om AXE-system, m.m. Trots att jag just nu är missnöjd med Telia tror jag inte att utbyggnaden kan ske snabbare än den nuvarande takten. Inom något år kommer alla i hela Sverige att vara anslutna till AXE systemet. Och inom ett par år kommer alla att kunna koppla upp sig på nätet. Utbyggnadstakten är mycket snabb, och tekniken är inte så väsentlig. Jag är också orolig för prisutvecklingen och vad som skall hända, och jag ser fram emot ministerns nästa inlägg, eftersom det verkar som om kärnfrågan ändå blir riktnummerområdena. Om vi kan komma till skott och få en tidigare lösning av problemen med andra riktnummerområden, så innebär det en lösning av många andra problem. Jag skulle vilja att Post och telestyrelsens uppdrag påskyndas i fråga om detta. I trafikutskottet arbetar vi just nu med en skrivelse om informationssamhället. Vi ser enorma möjligheter för att alla skall få Internet som en förändrande kraft, vilket detta kan innebära i informationssamhället. Vi kan öka möjligheterna för människorna i hela landet att ta del av information och öka inflytandet och demokratin och riva regionala hinder.

Fru talman! Man brukar säga att ur kaos uppstår klarhet. Men jag tycker inte att det har skett i denna diskussion. Kommunikationsministern talar om rabatter. Jag kan inte förstå att vi i Sverige skall ha telefoni som bygger på ett rabattsystem. Det skulle vara mycket olyckligt om vi hamnade i den situationen. Jag tycker att man skall påminna om att Telia, Posten och SJ en gång i tiden byggdes upp med skattebetalarnas pengar. Därför får de inte raseras hur som helst. Det är ett ansvar som vi måste ta. Men problemet är att statliga bolag som skall ta ansvar för hela landets utveckling och ge en god service till bra och rimliga priser samtidigt skall konkurrera med bolag som inte har detta ansvar. Detta måste man komma åt på något sätt. Om dessa bolag skall vara med och konkurrera måste de se till att det är en god service över hela landet. Men det är inte på det sättet i dag, vare sig när det gäller postområdet eller teleområdet. De som är med och konkurrerar på teleområdet har inte detta ansvar. Det borde man kunna komma åt på något sätt. Det kan väl inte vara på det sättet att all avreglering skall innebära sämre service till ett högre pris. Vi är på väg åt det hållet nu. Det tror jag inte att svenska folket är berett att ställa sig bakom.
Fru talman! Jag skall fortsätta där jag slutade mitt förra inlägg. Det handlade om riktnummerområdena, som på många sätt är grunden till eländet, om jag uttrycker mig så. Det finns verkligen starka skäl att ändra riktnummerområdena. Riktnummerområdena har varit desamma sedan någon gång på 40-talet, då man hade de gamla elektromagnetiska systemen. När man nu har AXE-växlar nästan överallt har denna riktnummerindelning ingen teknisk funktion, utan den är helt enkelt en kvarleva. Därför har Post och telestyrelsen, som så att säga äger nummerplanen, inte minst efter den diskussion som har varit inte bara under de senaste veckorna - dialogen har pågått med Telia under en period, sagt att detta arbete måste påskyndas. Men det är också viktigt att komma ihåg att en förändring av riktnummerområdena också behöver göras med en viss planmässighet. Det handlar om att telefonväxlar och kundregister måste programmeras om. Konsumenterna drabbas till viss del av arbetet. Allt från brevpapper till telefonkataloger och telefonuppgifter måste också förändras. Också sådant av mer indirekt karaktär - att man har invanda telefonnummer, t.ex. numren till taxiväxlarna, som vi alla kan utantill - behöver man vänja sig vid. Det är skälet till att detta arbete måste ske med ordning och reda. Den riktnummerreform som genomfördes i nästan hela Stockholms län för ett antal år sedan - Norrtälje kommun är fortfarande inte med i detta - innefattade tio riktnummerområden. När vi skall göra detta för hela landet handlar det om 260 riktnummerområden. Alla företag och privatpersoner i hela landet är berörda. Det är klart att det innebär att det måste vara en viss ordning och reda när detta skall göras. Det tror jag att vi är överens om. Men inte desto mindre skall detta göras så fort som det är möjligt utan att det blir kaos. Det är svaret och detta är egentligen det som är allra mest grundläggande. Som jag tidigare sade är det tekniskt omöjligt att stoppa den nya taxekonstruktionen från den 7 november. Statsmakterna har helt enkelt inget vapen för att göra det, men naturligtvis skall vi mildra skevheterna. 19 § i telelagen är till för det, och den skall vi använda. Det tar några veckor innan det hela har gått igenom den juridiska process som måste vara innan man kan komma fram med ett sådant här beslut. Under tiden har Telia alla möjligheter att självt göra saker på det administrativa området. Vad som är viktigt att komma ihåg när vi har ägarstyrning och det rör sig om ett bolag där vi har aktiemajoriteten eller där vi äger alla aktier är att vi kan tvinga det bolaget att skydda svaga grupper. Det är ju det som är det sociala och det regionalpolitiska ansvaret. Bl.a. kan man, Karl-Erik Persson, ta till rabatter. Jag tycker inte att den formen skall uteslutas. Det viktiga i det här fallet är dock att konsumenten får ett skydd och att de regionala orättvisorna kan hållas undan.
Fru talman! Vi verkar vara relativt överens om den långsiktiga lösningen, dvs. om att få till stånd dels en förändring när det gäller riktnummerområden, dels en mera rättvis prisstruktur och riktnummerområdesstruktur. Det känns väldigt bra, för då har vi i alla fall en vettig inriktning vad gäller det långa perspektivet. I det korta perspektivet tycker jag dock att det forfarande är väldigt oklart vad som egentligen kommer att hända i detta sammanhang. Det känns inte bra.

Min slutsats måste bli att kommunikationsministern inte verkar ha klarat av att stoppa problemet. Jag får väl uppmana Telia att lyssna på sina ägare - riksdagen och regeringen, som nu samfällt verkar ha åsikten att det inte är ett bra system som man planerar att sjösätta - och att se till att det inte blir på det sätt som många nu befarar. Om man lyssnar på riksdagens partier och på regeringen bör det gå att få till stånd en ändring. Jag vänder mig då återigen till Telia. För min del får jag avslutningsvis tacka kommunikationsministern för att hon åtminstone vill jobba för frågan och för att hon verkar göra vad hon kan för det hela.
Fru talman! Jag tycker att debatten har varit bra och klargörande på många sätt. Vi har klarat ut vad som är det akuta problemet och vad som är det långsiktiga problemet. Som jag uppfattat debatten är i princip alla debattörer överens om problembilden. Naturligtvis kan man vara efterklok och säga att det skulle ha varit bättre om lagen hade sett annorlunda ut etc., men nu har vi den lagstiftning vi har. Vi har faktiskt ett vapen, som vi nu tar till. Vi tar till det mot den dominerande operatören. Vi skall dock också komma ihåg att konsumenttryck och konsumentkrav, liksom detta med en fri konkurrens, på den öppna telemarknad som vi har och som inom några veckor kommer att vara öppen i hela Europa kommer att innebära att betydligt tuffare krav ställs på alla teleoperatörer. De små uppstickarna kommer självfallet att kunna pressa priser. Det kräver att vi har den här typen av debatter både i riksdagen och lokalt, så att människor är medvetna om att de också har ett val. Det är kanske det allra väsentligaste påtryckningsmedlet. Jag vill inte på något sätt förringa riksdagsledamöternas påverkansmöjligheter, men konsumenterna har också en mycket stark påtryckningsmöjlighet. Den kan de självklart använda. Vi skall, som sagt, hjälpas åt med att göra om riktnummerområdena.

Fru talman! Folkpartiets motiv för att ta initiativ till den här debatten var att sätta största möjliga politiska tryck bakom kravet på en upprustning av svensk äldrevård. Jag hoppas att ingen i dag föreslår en kommission. Vi behöver ingen kommission om äldrevården. Vi vet tillräckligt om hur det står till, och vi vet rätt väl vad som behöver göras. Låt oss undvika det som sinkar oss. Låt oss gå från ord till handling. Jag hoppas att alla partier utnyttjar det här tillfället för att redovisa sina idéer om hur krisen i svensk äldrevård skall lösas och uttalar sin beredskap att ta ansvar för de beslut som krävs. Ingen skall behöva vara rädd för att bli gammal. Vi skall bevisa att Sverige är ett civiliserat land genom att se till att våra föräldrar, våra far och morföräldrar får en kärleksfull och värdig omsorg när deras egna krafter börjar tryta, men så är det inte alltid i dag. Det förekommer vanvård, vätskebrist som leder till uttorkning, liggsår, 18 timmar utan mat och sedan frukost, lunch och middag på 6 timmar, aldrig en nypa frisk luft, lidande i vårdköer. Men vanvården är fortfarande inte regel. Tack vare en engagerad personal som pressar sig långt utöver vad någon har rätt att kräva klarar vi än så länge på de flesta håll de grundläggande fysiska behoven, men det finns mycket därutöver som gör vården varm och värdig. Utvecklingen i svensk äldrevård går i dag åt fel håll. Därför är förfallet i äldreomsorgen en av vår tids största frågor. Det är därför den här debatten är en av de viktigaste riksdagsdebatterna på länge.

Fru talman! Två episoder ur den sanna verkligheten. En äldre dam ringer till sin son: Hjälp mig! Jag har fått störtblödning och måste till sjukhuset omedelbart. Sonen, en av mina närmaste medarbetare, gör naturligtvis sitt yttersta och tar snabbt den äldre kvinnan i en bil till Södersjukhuset. Hon håller en blodfylld handduk mot munnen och kväljs av blodet som rinner ned i halsen. De störtar fram till akutmottagningen på Södersjukhuset och tror självfallet att hon där skall bli omhändertagen bums, men icke. - Nej, här har vi ingen läkare som tar hand om sådant. Ni skall till Huddinge! - Men förra året inträffade samma sak, och då skulle vi hit. - Ja, men ni skall till Huddinge! Detta hände här i Stockholm för ett par, tre veckor sedan. Kalla det vad ni vill, men det är organisatoriskt eller byråkratiskt vanvett som gamla, sjuka och ångestfyllda medmänniskor drabbas av i dag. Fru talman! Jag hörde det själv: Anna, som är närmare 90 år, ligger i sin lasarettssäng och ringer på sitt alarm upprepade gånger. Jag har just samtalat med den propra damen på hennes klinik. Hon är kristallklar i huvudet, men en stroke har gjort henne oförmögen att gå. Hon måste nu få hjälp med att komma till toaletten. Äntligen dyker det upp en jagad sköterska i dörren, men hon ropar: Anna! Jag hinner inte. Du får kissa i blöjan! Vilken kränkning av denna äldre dam! Vilken brist på respekt och värdighet, också mot personalen, som måste jagas och tvingas bete sig på detta sätt mot en medmänniska! Tänk om vi som sitter här skulle behandlas så! Tänk om talmannen gjorde det omöjligt för oss riksdagsledamöter att lämna kammaren och skulle säga till oss när vi är i behov av toalettbesök: Kissa i byxorna! Det är en absurd tanke, men så ovärdigt behandlas många av våra äldre i dag. Fru talman! Måtte den här debatten utgöra ett avstamp för en värdigare morgondag!

Fru talman! Först ett tack till Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna som har initierat den här debatten. Inte minst den senaste tidens rapporter om upprörande brister inom såväl privat som offentlig äldrevård är skäl att lyfta fram dessa frågor i fokus. Som gammal sjuksköterska bl.a. inom långtidsvård känner jag naturligen varmt för de äldre och hoppas på en förbättring av äldrevården. Ett samhälle som inte kan värna om sina äldres värdighet, trygghet och rätt till vård och omsorg kan inte kallas ett välfärdssamhälle. Där är vi överens socialministern och jag. Det får bara inte hända att gamla sjuka människor utsätts för uppenbar vanvård, oavsett om det sker i offentlig eller enskild regi. Det måste vara allas vår gemensamma uppgift att få slut på den diskriminering av äldre som förekommer. När vi nu sitter med facit i handen ser vi följden av den s.k. ädelreformen och det sätt varpå den infördes. Vi moderater var emot upplägget med ett kommunalt ansvar för äldreomsorgen innefattande boende och sjukhemsvård och ett landstingsansvar för all sjukvård. Detta har resulterat i nya gränsdragningar mellan kommuner och landsting där de äldre inte sällan kommer i kläm mellan olika huvudmän. En artikel i Svenska Dagbladet häromdagen visade på avigsidan med flera huvudmän med monopol. Det gällde en ny medicin för alzheimers och demenssjuka som anses vara för dyr för landstingen samtidigt som kommunernas utgifter för vård skulle minska kraftigt om man använde medicinen. Detta visar att det faktiskt var fel att lägga över läkemedelsförsörjningen på landstingen. Vi moderater var emot den förändringen, och vi vill ha en återgång till socialförsäkringen. Är det inte skäl att tänka om på den punkten, socialministern? Socialstyrelsens utvärdering av ädelreformen har innehållit både ros och ris. Utbyggnaden av fler äldreboenden framför allt för dementa ses som en viktig framgång. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans möjlighet till kvalitetsuppföljning betonas också. Möjligheten för kommunerna att anlita privata entreprenörer anser Socialstyrelsen också vara betydelsefull, eftersom det ger möjlighet till jämförelser mellan offentligt och enskilt bedriven vård. Konkurrens stimulerar effektivitet och service. i Solna har nu av fler kommuner tagits till intäkt för att man inte skall anlita privata entreprenörer i fortsättningen. I själva verket är det kommunerna och i andra hand länsstyrelserna som inte har skött sitt tillsynsansvar i detta och liknande fall. De flesta rapporterna har faktiskt gällt den offentliga vården. En mångfald alternativ att välja mellan är egentligen den bästa garantin för en god vård och omsorg. Det är något som vi bör sträva efter. Få områden har varit så utsatta för trender som äldrevården. Länge var vi moderater alldeles ensamma om att vilja behålla ålderdomshemmen. Nu inser alltfler, jag tror alla, att vi behöver vård i hemmet, ålderdomshem, sjukhem och gruppboenden och att vården skall kunna bedrivas såväl offentligt som privat. Alltfler använder sig också av möjligheten till privata vårdförsäkringar. Man blir då garanterad en rätt till vård som det offentliga uppenbarligen inte klarar av, tyvärr. Med lägre skatter ges människor möjlighet till sådana kompletterande försäkringar, vilket bör uppfattas positivt av oss politiker. Det är ett led i att låta tusen blommor blomma inom äldrevården. Vi moderater har länge krävt att tillsyn och kvalitetssäkring skall vara densamma för såväl offentlig som privat vård. fr.o.m. januari i år är detta förverkligat i lagstiftningen. Här vet vi nu att det finns allvarliga brister. En viktig uppgift för regering och riksdag är naturligtvis att se till att alla kontrollerande instanser lever upp till sitt tillsynsansvar, ett ansvar som de faktiskt redan har. Det är bra att socialministern nu vill skärpa tillsynsansvaret. Men jag vill också be socialministern att här klart uttala att en god äldrevård inte handlar om huruvida vården bedrivs privat eller offentligt utan om att alla som bedriver vård skall ha samma krav på sig och att tillsynen och kvalitetssäkringen verkligen skall fungera. I vår partimotion om de äldres situation i det moderna Sverige redovisar vi den moderata synen på de äldre. Att garantera alla en god ålderdom handlar dels om hur vi skall kunna ta till vara de alltfler men också allt vitalare äldres kunskap och kompetens och ge dem en verklig känsla av delaktighet i samhället, dels om hur vi bäst kan ge värdig vård och omsorg till de alltfler äldre som behöver det. Vi anser att sjukhem och vårdinstitutioner skall ha en egen läkare med kontinuerligt ansvar för de äldre. Vi vill stärka den enskilda människans ställning genom att ge henne och hennes anhöriga större makt och möjlighet att välja den vård och omsorg som hon själv finner bäst. Vi vill avskaffa det kommunala vårdmonopolet och låta pengarna följa den enskilda människans val, oavsett huvudman för vård och omsorg. I kommunal omsorg kan detta förverkligas genom hemtjänstcheckar, vouchers, och genom att se till att samma ersättning utgår för privatvård som för motsvarande offentligt bedriven vård. Kommunen skall alltid ha det yttersta ansvaret för den enskildes sociala trygghet. När det gäller sjukvård ger vårt förslag om en allmän hälsoförsäkring alla rätt till valfri vård utan att det kostar den enskilde något extra. Alltfler är intresserade av en sådan hälsoförsäkring som ger makten till patienten - och delvis tar den från politikerna - när de nu ser hur illa kommuner och landsting faktiskt svarar mot den enskildes behov av vård. Vi vill så långt det är möjligt låta de äldre få behålla ett eget hem i äldrevården. Vi är mycket kritiska till att de äldre fortfarande tvingas bo tillsammans med helt främmande människor i flerbäddsrum. Man kallar detta för eget boende och tar så mycket betalt att den hemmavarande maken inte sällan tvingas avyttra sin bostad för att klara avgiften. Att tala om "förbehållsbelopp", som kommunerna ibland inte ens betalar ut, är ju egentligen detsamma som att säga att den äldres pengar helt och hållet tillhör kommunen! I motionen har vi moderater föreslagit enhetliga avgifter inom äldreomsorgen, och jag hör att också socialministern är inne på de tankegångarna. Men den som har högre inkomster skattar ju redan progressivt för detta och skall därför inte straffas genom alltför höga avgifter inom omsorgen. Hur tänker socialministern få till stånd vettiga avgifter i äldrevården? Jag hoppas vi kan hjälpas åt med det och att vi kan få saker benämnda vid deras rätta namn. Jag menar att boende i flerbäddsrum är sjukhem och inte eget boende! Vi moderater känner naturligt nog ett särskilt ansvar för de demenssjuka, eftersom vår förre partiledare Gösta Bohman var något av en banerförare på det området. Vi vill särskilt betona hur viktigt det är att varje demensfall utreds ordentligt, eftersom olika demenssjukdomar kräver olika behandling. En mycket stor insats i vården utförs av de anhöriga. Vi anser därför att någon form av hemtjänstersättning skall kunna utgå för den hjälp en anhörig ger en sjuk åldring. Avlastnings och växelvårdsplatser är naturligtvis också viktiga härvidlag, liksom institutionsanknuten hemsjukvård. För att åstadkomma en god och värdig äldrevård krävs att landsting och kommuner prioriterar denna sin viktigaste uppgift och låter annat stå tillbaka. Vi vill i dagsläget återinföra och utveckla den vårdgaranti som infördes under den borgerliga regeringen och som helt avskaffade vårdköerna. Som nästa steg vill vi införa vår hälsoförsäkring. Jag håller med om att personalens kunskap och kompetens är något alldeles oersättligt inom vården. Socialministern tycks sätta stor tilltro till AMS utbildning. Jag frågade helt nyligen skolministern om det inte var viktigt att man i den reguljära vårdutbildningen gav en bättre utbildning i geriatrik och satsade mer på frågor om vårdens etik. Detta var mycket ointressant för skolministern. Men jag hoppas att de två tillsammans kan komma överens i den här frågan.

Fru talman! Kära mamma! Jag vet inte om du sitter framför TV:n på sjukhemmet och tittar på den här sändningen i dag. Men jag vet att du har det ganska bra. Jag vet att Akbar och de andra som jobbar på sjukhemmet gör allt som står i deras makt för att du skall må bra och trivas med livet. Men jag vet också att de har alldeles för små resurser. Jag vet att tiden inte räcker till för att promenera ut på det vackra grönområdet som ligger vid det nybyggda sjukhemmet där du har ditt egna rum och dina egna möbler. Jag vet att tiden är för knapp för att de skall kunna sitta hos dig, hålla dig i handen och prata med dig. Jag vet att de gör allt de kan, och jag vet att de är kompetenta. Jag vet också att jag och min familj har alldeles för litet tid för att fylla det utrymmet, för att vara hos dig, sitta hos dig och för att fylla de långa dagarna med meningsfullt innehåll. Mycket handlar om resurser. Ytterst handlar allt egentligen om detta inom äldrevården. Ett humanistiskt samhälle måste kännetecknas av att man kan ge sina gamla och sjuka en värdig vård. I det goda samhället har alla människor lika rätt, oavsett om man är ung eller gammal, om man klarar sig på egen hand eller behöver vård. Detta måste alltid vara en ledstjärna för oss i allt vi gör inom vården av våra gamla. Äldreomsorgen måste bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv, där individen alltid står i centrum, och där den enskildes behov och önskemål respekteras så långt som möjligt. Alla är inte lika. Behoven och livsvillkoren varierar. För Centerpartiet är det därför en självklarhet att den som är gammal och i behov av vård skall ha samma rätt som andra att bosätta sig där de vill och tillsammans med vem de vill. Det borde vara en självklarhet att ett par makar som levt tillsammans nästan hela sitt liv också skall ha möjlighet att bo tillsammans under sina sista levnadsdagar. På samma sätt anser vi att man skall ha lagstadgad rätt att själv och tillsammans med sina anhöriga bestämma vem man skall anlita för att ge vård och ordna boendet. Vård och omsorg är prioriterade områden för Centerpartiet. Genom vår medverkan i en aktiv sanering av statens finanser under i stort sett hela 1990 talet har resurser nu kunnat frigöras för detta.

Den vanvård som rapporterats från bl.a. Polhemsgården i Solna är självfallet något fullständigt oacceptabelt i ett humanistiskt samhälle. Samtidigt är det viktigt att inte göra enskilda händelser till något allmängiltigt. Det har trots allt skett en hel del förbättringar inom äldrevården, och för det mesta fungerar vår äldrevård bra. Vi har djupt kompetent personal som gör allt som står i deras förmåga för att åstadkomma en god omvårdnad. Om man därför över huvud taget skall tala om generella problem är det bristen på resurser, som drabbat äldrevården såväl som annan offentlig verksamhet under de senaste årens ekonomiska kris. Det finns negativa sidor, och stora problem kvarstår naturligtvis. Ett sådant är att det inte finns någon ansvarig läkare för respektive sjukhem. När min mamma blir sjuk ringer man efter doktorn. Hon kan ha sin egen doktor, därför att hon får välja sin egen husläkare. Teoretiskt sett kan alla som bor på sjukhemmet ha var sin doktor. Det vore knappast effektivt om det skulle fungera så i praktiken. Men så gör man inte. I praktiken försöker man ordna så att man med de anhöriga eller de gamla kommer överens om att välja en gemensam läkare. Men teoretiskt sett kan man ha olika läkare, och därför behövs en särskild ansvarig läkare för varje sjukhem. Det är en sak vi måste se till att skapa så fort som möjligt. Ett av de verkligt stora och allvarliga problemen inom äldrevården är, precis som jag försökte peka på inledningsvis, bristen på insatser av social karaktär. Hit måste bl.a. viss rehabilitering räknas. För de flesta är detta ett betydligt större problem än avsaknaden av eget rum. Många äldre som drabbas av stroke eller andra åldersrelaterade sjukdomar passiviseras alldeles för snabbt sedan de kommit in i det enskilda boendet. Stunder av mänsklig kontakt och gemenskap med andra än dem som är i samma situation som man själv blir tyvärr ofta alltför få och alltför korta. De anhöriga man i bästa fall har i sin närhet har för det mesta ingen möjlighet att genom ständig närvaro fylla de långa dagarna med meningsfullt innehåll. Här måste till en förbättring. Det är dessvärre naturligtvis, som så ofta inom äldrevården, en resursfråga. Men det finns också på den organisatoriska sidan saker som man fortfarande kan göra. Personalen inom äldrevården vill inget hellre än att de gamla skall trivas och må bra. Men tiden räcker inte till, och man måste prioritera. Detta går tyvärr ofta ut över den sociala gemenskapen. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera de stora insatser som trots allt görs av anhöriga inom äldrevården. Enligt Socialstyrelsens bedömning sköts två tredjedelar av all omvårdnad i dag av anhöriga. En tredjedel av alla vårdbehövande äldre får sin hjälp ordnad av sin hemmavarande make eller maka. En stor del sköts också av döttrar, ofta i en mycket krävande kombination med förvärvsarbete. Fru talman! Vården i livets slutskede måste bygga på respekt för vårdtagarens och de anhörigas egna behov och önskemål. Det är en utgångspunkt för den s.k. hospisvården. Där får man i en hemliknande miljö god omvårdnad och kvalificerad hjälp att lindra oro och smärta. Det är viktigt att man även inom den offentliga vården tar till vara de influenser som hospisverksamhetens vårdfilosofi kan bidra med. Det behövs mer mångfald och valfrihet inom vården. Att de fall av vanvård som väckt mest uppmärksamhet på senaste tiden har råkat inträffa hos privata vårdgivare kan inte tas som intäkt för att privat driven vård generellt sett är sämre. Det finns inga belägg för det. Som jag sade har jag själv min egen åldriga mor på ett sjukhem. Detta sjukhem bedrivs i privat regi av ett företag som ägs av HSB. Det fungerar alldeles utmärkt, och jag kan omvittna att det är precis lika bra som den kommunalt drivna vården och i vissa avseenden bättre. Och om det på något ställe inte skulle fungera bra fritar det inte på något sätt kommunerna från deras ansvar. Vad gäller ansvaret för innehåll och kvalitet i äldrevården är det nämligen principiellt sett ingen skillnad mellan privat och offentligt driven verksamhet. Så länge verksamhet bedrivs med offentliga medel har kommunen lika stort ansvar oaktat det sker inom den egna organisationen eller genom entreprenad. Det är kommunernas självklara skyldighet att se till att vårdtagarna får den omvårdnad vårdgivarna har förbundit sig att ge. Fru talman! Sammanfattningsvis kan man ändå konstatera att mycket inom äldrevården fungerar bra, men att det fortfarande finns ett antal allvarliga brister. En del av dessa är organisatoriska, men i de flesta fallen handlar det om resursbrist. Genom att Centern tillsammans med olika regeringar vågat fatta de svåra beslut som den ekonomiska saneringen krävt har vi nu skapat förutsättningar för det tillskott till vård och omsorg som föreslås i budgeten. Därmed har också förutsättningar skapats för kommunerna att successivt arbeta bort de brister som fortfarande finns kvar.

Fru talman! Bristerna i äldrevården borde egentligen inte ha varit en nyhet för någon. Larmklockorna har ju ringt länge. Men på något sätt har det i vissa politiska sammanhang varit precis som i sjukhemskorridorerna - larmen har fått ringa och ringa men ingen har haft tid att bry sig. Man kan beklaga att massmediernas egen logik fungerar så att det är först när man kan visa närbilder på liggsår och fötter med kallbrand som man får tid för inslag i de stora nyhetssändningarna. Det är först när man kan sätta rubriken "vanvård" som detta blir förstasidesstoff. Under dessa uppenbara skräckexempel finns nämligen en stor vardagsverklighet där vården under flera års tid har försämrats, även om man inte nått de problemnivåer som visas i de skakande reportagen. Men det positiva med de senaste veckornas uppmärksamhet är att det inte längre är möjligt för någon att sopa problemen under mattan. Det är t.ex. bra att nu även socialministern äntligen reagerar. Jag tycker att hon har varit för osynlig i debatten under lång tid. Hon talar nu om att det finns resurser och hon betonar att de resurserna skall användas för kompetensutveckling bland personalen. Det är mycket bra. Detta är ett mycket viktigt reformområde. Men vilket ansvar tar socialministern i övrigt för krissituationen? Det är faktiskt under den nuvarande regeringens tid som besparingarna på allvar börjat gå ut över den egentliga vården. Nu strömmar välviljan mot de gamla som vårdas i äldrevården, och det är precis vad man kan vänta sig. Det är ju självklart att ingen går upp i talarstolen och säger: "Litet liggsår får man väl acceptera. De skall vara glada att de i alla fall får duscha var fjortonde dag." Självfallet säger ingen på det sättet. Men det gäller att i denna välvilja ändå urskilja de politiska mönster och de politiska skillnader som finns. Jag vill beröra några sådana punkter. Socialministern talade om en nationell handlingsplan för äldreomsorgen. Men jag noterade att hon inte nämnde de 13 000 gamla människor som fortfarande tvingas dela rum med någon som de inte själva har valt. Ett eget rum är ett av många - kanske inte ens det viktigaste men ändå ett av många - kvalitetsinslag i äldreomsorgen. Jag kan inte förstå hur man kan göra en nationell plan på området utan att ta upp denna uppenbara och skriande brist. Det förekommer massor av tvåbäddsrum och faktiskt fortfarande en hel del flerbäddsrum inom äldrevården. Vårdköerna fortsätter att växa. Socialdemokraterna vill ju i alla sammanhang framställa situationen i vårt land så att vi har haft problem, men att vi nu har lagt dem bakom oss. Men verkligheten för de människor som nu sitter i dagrummen på hundratals sjukhem och servicehus runt om i det här landet är att problemen inte ligger bakom dem. Problemen finns i dag, och de får besked om att problemen kanske kommer att växa. Det är fortfarande så att personal sägs upp och att vårdköerna växer. Senast häromdagen kom det ny statistik. Jag följer detta mycket noga. Den statistik jag såg häromdagen berörde situationen i det landsting där vi är just nu, Stockholms läns landsting. Där växer vårdköerna. När det gäller kvinnosjukdomar är väntetiderna upp till 50 veckor, dvs. ett år. Inte en enda av landstingets kliniker inom kvinnosjukvården klarar den gamla vårdgarantins tidsgräns på tre månader. Bristerna i hemtjänsten växer också. Det kom en intressant nordisk jämförelse häromveckan som visade att Sverige nu har den sämst fungerande hemtjänsten i Norden. Jag noterade att Margot Wallström i förbigående sade att Dagens Nyheters chefredaktör är en klok man. Men lyssna då på hans idéer om att förbättra hemtjänsten, t.ex. genom att göra det möjligt för pensionärer att köpa städhjälp till priser som de har möjlighet att betala! Den chansen finns ju tyvärr inte för så många hushåll i dag. Sedan har vi personalbristen. Det var ju faktiskt så, jag har sagt det förut från den här talarstolen, att löftet om ett stopp för uppsägningar av personal inom vården var ett av de viktigaste vallöftena som socialdemokraterna ställde ut före valet 1994. Sedan dess har tiotusentals människor fått sluta i vården, och det fortsätter. Det sägs upp personer nu. Varje vecka kommer det nya varsel om uppsägningar. Margot Wallström talar om de anhöriga. Det är ett mycket viktigt område. På samma sätt som personalen verkligen är hjältarna i äldrevården, gör ju också många anhöriga fantastiska insatser. De behöver litet avlastning. De behöver någon vecka ibland när de kan få in sina sjuka anhöriga på ett sjukhem så att de kan få göra någonting annat. Men vad jag vet har det inte hänt något på det här området sedan Bo Könberg var sjukvårdsminister i en tidigare regering. Det jag känner till är att vi motionerar, och kanske också andra, om detta här i riksdagen, men våra förslag har avslagits. Sedan har vi detta med det fortfarande ganska lilla, men dock existerande, inslag av enskild vård, detta med att en engagerad sjuksköterska själv har tagit över ett vårdhem. Jag var själv och såg ett lysande exempel på detta häromdagen. Vi har också fått in en del större företag på det här området. De flesta som kan den här sektorn är överens om att detta har varit ett mycket hälsosamt tillskott. Det har faktiskt bidragit till att göra problemen mindre än de annars skulle ha varit. Men då är det tyvärr så att i kommentarerna de senaste dagarna, bl.a. från statsminister Göran Persson, har det funnits en tendens att säga att dessa problem nog har att göra med att vi har fått ett privat inslag och en större valfrihet i vården. Jag skulle önska - och flera andra har redan tagit upp detta - att socialministern var tydlig på en punkt: Mångfalden inom äldreomsorgen har kommit för att stanna. Det är ett värdefullt steg framåt, men självfallet skall all verksamhet, både kommunal och privat, vara underkastad en ordentlig kvalitetskontroll. Jag har ännu en punkt som jag tänkte ta upp innan min tid är ute för den här gången. Vi har en idé om att det i varje kommun borde finnas en äldreombudsman. Självfallet behövs det inspektörer och kommunala tjänstemän som åker runt och tittar och inspekterar i den rollen, men vi vet att många gamla människor som är sjuka har svårt att hävda sin rätt. De kanske saknar anhöriga. Då behöver de någon som står på deras sida när vården försämras eller när de får orimliga avgifter. Det är ju sådant som vi vet tyvärr förekommer alltför ofta. Socialministern hade observerat att vi har gått ut med annonser. Det gläder mig. Att vi gör det är ett uttryck för att för oss är det här en av de absolut största politiska frågorna. Som jag sade, om Sverige skall vara ett civiliserat land, måste vi kunna ta hand om våra äldsta på ett varmt, kärleksfullt och värdigt sätt.

Fru talman! Min mamma föddes i Fattigsverige år 1900. Hon har levt ett rikt liv, men nu när hon är gammal får hon varken den vård eller omsorg hon behöver och far mycket illa. Skall hon också dö i ett Fattigsverige som inte har råd att ge de gamla en anständig vård? Ungefär så här beskrev en förtvivlad dotter situationen för sin mamma i ett radioinlägg häromdagen. Missförhållanden och vanvård inom äldreomsorgen har upprört oss den senaste tiden. Jag vill genast klarlägga att jag tror att alla partier har tagit åt sig den kritik och de problem som finns och har en uppriktig vilja att göra något åt saken. Sedan har vi olika recept på hur vi skall göra detta. Att gamla avlider och får kroppsdelar amputerade på grund av vanvård är en skam för vårt samhälle. Även om det inte kommer fram lika mycket i massmedierna, som andra påpekat, vill jag understryka att den brist på tid, omsorg och kärlek som många gamla möter i dag är minst lika allvarlig som de kroppsliga problemen. Många av de politiska frågor som vi diskuterar här i riksdagen har vi personliga erfarenheter av. Många av oss har egna barn och barn i vår närhet. Det finns också en hel del politiska frågor som vi kan undgå och som vi inte tar till oss, där vi säger att det är de andra i vår riksdagsgrupp som tar hand om det. Men när det gäller vården av äldre kan faktiskt ingen av oss komma undan och säga att det är andras problem. Var och en av oss har en anhörig, en gammal förälder, släkting eller närstående. Var och en av oss måste på nära håll ha sett hur många gamla har det i vårt samhälle. Om vi ändå har lyckats undvika detta, vet vi ju alla att vi blir äldre och av rent egenintresse också bör se till att vi har en anständig vård och äldreomsorg i vårt land. Men problemen är stora, eftersom vi vet att andelen äldre ökar och kommer att öka mycket kraftigt, särskilt i gruppen över 80 år, och det är där de största vårdbehoven finns. Man kan undra om de missförhållanden som nu har kommit i dagen bara är toppen av ett isberg och om det finns rader av annan dokumenterad vanvård runt om i vårt land som vi ännu inte riktigt vet om. Man kan se Polhemsgården, Frodegården i Uppsala m.fl. som tecken på den vanvård som finns. Den väldigt starka reaktion som vi har mött ute bland människor har bl.a. lett till att Sarah Wägnert, som var den som slog larm på Polhemsgården, har blivit nominerad som årets svensk. Det talar ett mycket tydligt språk. Det svenska folket har talat om att de inte accepterar dåliga villkor för de äldre. Men om vi alla har en god vilja och vill att våra äldre skall ha det bra måste man fråga sig: Varför har det blivit på det här viset? Det finns många förklaringar. Jag vill understryka att jag tror att den viktigaste orsaken är kommunernas dåliga ekonomi och de nedskärningar som skett. Vi anslår faktiskt inte tillräckligt med pengar till äldreomsorgen. Det finns många andra problem, attityder, sättet att se på äldre, som naturligtvis har betydelse. Men vi måste ändå komma tillbaka till att pengarna har en avgörande betydelse. Jag tror också att vi inte skall blunda för att diskussionen om vård som en vara som alla andra varor i samhället också har betydelse. Jag vet att det finns privat vård som är bra och att det finns mycket engagerad personal som gör sitt bästa för att se till att de gamla får en bra vård. Samtidigt kan vi inte bortse från att det är det privata vinstmotivet som ofta har lett fram till de privata alternativen. Vad skall man göra vinst på? Jag har svårt att se hur det skall kunna bli någon ekonomisk vinst om man samtidigt ser till att det blir en riktigt bra vård. Talet om köp-och-sälj-system och konkurrensutsättning har fått mycket negativa effekter för äldreomsorgen i vårt land. Jag tror att exemplet med Polhemsgården visar på att kommunen har bitit sig själv i svansen genom att köpa det billigaste alternativet. Jag kan också nämna exemplet Lidingö här i Stockholms län. Där är redan 25 % av äldreomsorgen privat, men man vill att det skall vara över 40 %. De kommunalt anställdas alternativ till omsorg beaktas inte ens. Där kan vi se att konkurrensutsättningen inte fungerar. Av ideologiska skäl väljer man det privata alternativet. Det är viktigt att se att det finns goda insatser. Vi vet att vi på många håll i vårt land har en bra äldreomsorg som fungerar. Allt är inte vanvård. Men vi vet också att villkoren skiljer sig otroligt mycket mellan olika grupper av gamla. Också ålderdomen är en klassfråga. De som har god ekonomi klarar sig naturligtvis bättre än andra. Vi vet också att kvinnor som blir äldre ofta har sämre tillgång till bra vård. Jag tror att vi också bör se till de brister som funnits vad gäller personal och personalens möjligheter att fungera på ett bra sätt. Margot Wallström var inne på utbildningsinsatser, och det är väldigt väsentligt. Jag tror att alla har sett exempel på en engagerad personal. Men de börjar efter många år att bli oerhört slitna och orkar inte med att fortsätta sitt engagerade arbete. Många av dem uppfattar också att deras protester, deras krav till politikerna, inte möts med något större intresse. Jag vill också som hastigast, fru talman, nämna några andra faktorer som är viktiga på det här området. Vi har ett orättvist avgiftssystem. Jag vill gärna höra hur socialministern mer konkret tänker lösa den frågan. Det är inte rimligt att det kan skilja 17 000 kr i avgift mellan kommuner. Vi har läkemedlen. Vi vet att många äldre inte har råd att ta ut sin medicin eller att betala den tandvård de behöver. Vänsterpartiet vill avsätta mer pengar, 465 miljoner i kommande års budget, för att låginkomsttagare skall få tillgång till fri läkarvård. Ädelreformen har haft stora fördelar, men också varit negativ. Sättet att se på färdigbehandlade patienter lämnar mycket övrigt att önska. Man skickar hem patienter som är döende. Jag vill också nämna den särskilda situationen för äldre invandrare, som inte har varit omhändertagna på ett särskilt bra sätt. Nu börjar det finnas alternativ. Det finns vissa avdelningar för finsktalande, och i Stockholm planeras i Rinkeby en särskild avdelning för turkisktalande. Det är oerhört väsentligt att komma i gång med detta. Situationen för de anhöriga har nämnts tidigare. Jag vill understryka hur viktigt det är med avlastningsplatser för att de anhöriga skall kunna samla krafter. Här i Stockholm planeras ett korttidsboende, men det är långt ifrån tillräckligt. Fru talman! Jag tog upp frågan om pengar. Vi kommer inte ifrån den saken. Det gäller ju inte bara attityder. Jag vet att även s.k. rika kommuner har det svårt. I Skellefteå, som anses vara en sådan rik kommun, har jag min svärmor. Där har man under ett års tid på grund av personalbrist inte haft möjlighet att ta ut henne och de andra gamla utanför huset. Man har inte heller haft möjlighet att låta henne göra en audiologisk undersökning. När den kom till stånd visade det sig att hon faktiskt kunde höra när hon fick adekvat hjälp. Då hade hon gått i flera års tid med dessa problem. Regeringen avsätter mer pengar för 1998 och 1999. Det är oerhört väsentligt. Vi vet att HSU 2000 har pekat på att för att hålla nuvarande standard krävs det 15, 16 miljarder fram till sekelskiftet. Vänsterpartiet vill att vi satsar medel utöver det. Vi har i vår budget föreslagit 5 miljarder extra till kommuner och landsting just för att garantera en bättre skola, vård och omsorg. Fru talman! Det är väsentligt att vi inte ställer grupper mot varandra, att vi inte ställer barn eller handikappade mot äldre. Vi skall leva i ett civiliserat samhälle som flera av oss sade. Det är viktigt att vi politiker, när vi talar om etik och moral, inte inskränker oss till att tala om eventuellt fiffel som några ägnar sig åt. Det är viktigt att vi i stället talar om den etik och moral som skall styra. Det är de som har de minsta resurserna, de sämsta möjligheterna att klara sig själva, som skall ha vår hjälp. Jag vill avsluta med att säga något om den förtvivlade dotter som jag inledde med att referera till. Jag hoppas att hennes ord om att hennes mamma inte skall behöva dö i ett Fattigsverige år 1997 skall bli infriade. Vår uppgift och vårt ansvar är att se till att det finns resurser för en bra omsorg för både barn, handikappade och gamla.

Fru talman! Jag skulle önska att vi hade sluppit att ha dagens debatt i den här kammaren. De gamlas situation har vi nu tydligt fått se i skrämmande bilder. Det är vanvård av gamla. Det är gamla människor med trycksår. Det är människor som inte får maten fördelad under dygnets timmar på ett ur näringssynpunkt rätt sätt. De får den i stället under några få timmar, därför att man inte har tid. Det är gamla som inte har någon som har tid att tala med dem, som inte har någon som har tid att ta ut dem. En del av det här hade vi naturligtvis kunnat undvika om vi hade prioriterat annorlunda från början. Jag tror att vi alla känner upprördhet, ilska och förtvivlan över att gamla människor skall behöva ha det så. Varför blev det då så? I kommunerna säger man att man var tvungen att spara. Och visst blev man tvungen till det. Det skulle vara balans i ekonomin. Regeringen införde skattestopp. Fortfarande är det så att skulle man i kommunen vilja prioritera de gamla genom att höja skatten så tar staten tillbaka pengarna. De kan inte gå till de gamla. Det gör naturligtvis att situationen på kommunal nivå blir mycket svår. Vi kan också, när vi har sparat, fundera över om vi har sparat på rätt sätt. Har det verkligen varit rätt att i dessa tider av arbetslöshet minska personalen inom kommuner och landsting med 140 000 personer? Jag anser inte att det är rätt besparingspolitik. Jag har vid några tidigare tillfällen ställt frågan till statsministern och till finansministern om hur man ser på problemet med att vi i dag med våra gemensamma pengar betalar duktig personal för att ingenting göra, samtidigt som vi inte har tid med vare sig våra gamla eller våra barn. Vi motiverar det här genom att säga att vi har ekonomiska skäl. Men det är ju samma pengar. Det är våra gemensamma skattepengar. Med dem betalar vi i dag människor för att ingenting göra, samtidigt som vi inte har tid med våra gamla. Samhällsekonomiskt kan jag inte få detta att gå ihop. Vi måste naturligtvis använda människor till det som de är bra på. I första hand skall vi använda våra gemensamma resurser till att se till att våra gamla får den vård och omsorg som de behöver. Det är nog så bra att socialministern kommer med ett åtgärdspaket med vidareutbildning för personal osv. Många behöver det, men det stora behovet handlar om tiden, om att någon har tid. Var man i dag än möter gamla människor i vården så är det första de säger: Tänk om någon hade tid med mig! Tänk om någon hade tid att tala med mig! I dessa arbetslöshetens tider har vi inte tid med våra gamla. För mig är det skrämmande och upprörande. Vi har inte tid för våra gamla, säger vi. Ändå är det uppemot en miljon människor som inget hellre skulle önska än att få ett jobb. Samhällsekonomiskt går det inte att försvara den prioritering som har gjorts i samhällsekonomin. Det är en felprioritering. De viktiga frågorna - jag tror att alla skattebetalare är villiga att betala till dessa områden - har varit de delar där man har skurit ned så kraftfullt att kvaliteten inte längre hålls uppe. Vi har heller inte några bra instrument för att mäta kvaliteten. Det är kanske därför som det är först när TV-kamerorna kommer in som man får bilder på hur det ser ut. Vi skulle behöva kvalitetskontroller som fungerar som mätinstrument när det gäller de delar som vi tycker är kärnverksamheten i framför allt kommuner och landsting. I dag har vi nästan bara ekonomiska kontroller. Det får naturligtvis den effekt som vi nu har sett, nämligen att kvaliteten inte kan hållas uppe. Nedskärningarna har drabbat dem som skulle få vård och omsorg. Vi skulle dock ha kunnat se signalerna tidigare. Det finns ju personal som har talat om hur det är. SKTF har i en rapport frågat personal hur det ser ut på den egna arbetsplatsen. Åtta av tio anser att de har fått en ökad arbetsbelastning. 41 % har fått arbeta mer övertid. Det har blivit ett ökat antal vårdtagare per anställd. Arbetsområdena har ökat. Bemanningen har minskat. Stressen har ökat. 38 % av personalen anser att kvaliteten i arbetet har försämrats. Särskilt nämns omvårdnadsområdena. Det är klart att sådant här måste ge oss som jobbar med prioriteringar inom politiken de signaler som vi behöver för att inse att vi måste satsa på omvårdnaden. Vi måste satsa på mera tid för våra gamla och vi måste se till det finns personalresurser så att man hinner med. Jag tror inte att det handlar om en utbildningsfråga. Det är bra med utbildning. Den har man alltid nytta och glädje av, men det är tiden som avgör hur många gånger man hinner vända en gammal människa som är sängliggande, hur många gånger man hinner massera för att undvika trycksår osv. Det är otroligt viktigt att vi får just tid. Jag skulle ha haft förståelse för de hårda neddragningarna på personalsidan om det hade varit ont om personal i Sverige, om det hade varit ont om människor, om arbetskraft. Men när det finns ett stort överskott av människor kan jag inte förstå gjorda prioritering. Borde det inte vara självklart att i första hand använda våra gemensamma pengar till att betala personal som gör de jobb som vi vill ha gjorda, inte till att betala människor för att ingenting göra, vilket vi i dag gör? Jag skulle önska att vi mera tittade på detta i ett helhetsperspektiv, där vi i större utsträckning kunde sammanföra kassorna. Vad kommunerna i dag sparar blir ju kostnader som skickas över till staten genom att staten tar ansvar för de arbetslösa. Det vore faktiskt bättre att göra tvärtom när man vet att det behövs resurser för personal inom vård och omsorg. Jag är heller inte säker på att de miljarder som regeringen nu skickar till kommunerna löser problemet med personalen. De signaler som jag har fått från många kommuner är att ytterligare personalneddragningar planeras. fyra miljarder skall nu gå till kommunerna, men fem miljarder går tillbaka till staten på grund av ökade avgifter till följd av bl.a. egenavgifterna. Vidare är de kommunala pengarna inte inflationsskyddade. Dessutom har man en skatteskuld från föregående år att betala tillbaka. Det här innebär ytterligare nedskärningar och ytterligare försämringar för de gamla om vi inte ser till att det omprioriteras. Det kan vi göra. Det är nämligen inte pengar, och inte heller personal, som saknas. I stället handlar det om hur vi använder våra gemensamma resurser. Jag skulle vilja ha ett besked från socialministern om hon är villig att i det här skedet jobba för att det blir mera personal inom äldreomsorgen.

Fru talman! Jag har, socialministern, varit mån om att inte peka ut något parti som ansvarigt. Jag tycker att vi skall vara så hederliga att vi alla tar på oss ansvaret, för alla har vi ett ansvar. Därför var det litet förvånande att socialministern i sin inledning sade att jag försökte göra mig till huvudperson. Det har jag aldrig gjort. Däremot skäms jag inte för att säga att jag talat om de här frågorna i denna kammare så länge jag har suttit i riksdagen. Det är bara att titta på vartenda anförande i varenda partiledardebatt. Det måste jag ha rätt att stryka under. Nu har vi drabbats av den s.k. CNN-effekten. Det är litet genant för oss politiker att det är de som har TV-kameror och TV-kanaler som kan väcka uppmärksamhet. Då skyndar vi dit i den här frågan och för övrigt också i andra frågor. Sedan står vi här i dag och säger från alla håll att vi har vetat om detta. Alla har vetat om det här. Men då är det ännu mera genant att vi inte har gjort någonting. Jag säger vi. Och om vi inte har vetat om det, lever vi inte i verkligheten! Fru talman! Jag tror att det ytterst naturligtvis handlar om resurser. Någon sade här att allt handlar om resurser. Det tror jag däremot inte. Visst handlar det om resurser, men jag tror att det i grund och botten är fråga om att vi - jag säger fortfarande vi - håller på att devalvera människovärdet. I det avseendet tycker jag att socialministern inledningsvis sade något som är utomordentligt angeläget. Vi har fastnat i den s.k. ekonomismen, den ekonomiska tillväxten. Det är det som vägs och det är det som vi berömmer oss av. Vad följden därav blir är vi måna om att inte lyfta fram. Då passar inte åldrandet, svagheten och döendet in i våra ramar. Då handlar det nämligen om den unge produktive och friske som kan uträtta något. När det gäller ekonomisk tillväxt passar naturligtvis inga senildementa in. Det här måste vi ta till oss - inte under två timmar och tio minuter i dag och inte som en partipolitisk sak som vi gör till det egna partiets fråga, utan som något som är alla partiers fråga. Det är också kommunpolitikers och landstingspolitikers, ja, varje medborgares fråga. Vi måste tillbaka till det som är det självklara i varje kulturnation, att sättet som vi behandlar våra barn och gamla visar om vi är en kulturnation eller inte. Det är där vi mäter det. Vi vet att vi är förhållandevis bra på att höra och ställa krav när det gäller barnomsorg, och låt oss för allt i världen fortsätta med det. Vi säger att vi har institutionaliserat döden, och det har vi säkert. Jag påstår att vi också har institutionaliserat döendet. Vi vänder oss gärna bort. Det är, precis som Lars Leijonborg sade, när vi får kallbranden, trycksåren och liggsåren in i vardagsrummet, när de sätter sig på våra näthinnor, som vi reagerar. Det är genant för mig och för oss alla att vi inte haft den här debatten tidigare, att den inte hörts högre än allt vårt övriga tal, som också skall höras men där människan har blivit ett objekt i stället för att vara ett subjekt. Nu talar vi om Solna, Uppsala och något hem i Göteborg. Jag hoppas, och tror, att ingen av oss är så naiv att vederbörande tror att det är där bekymren finns. I varje svenskt län kan vi i dag hitta liggsår och trycksår. I varje svenskt län kan vi i dag höra människor ropa på hjälp, och det får de göra under avsevärd tid. Detta kan vi inte vara till freds med. Jag har talat om, det var det som Margot Wallström åsyftade, en värdighetsgaranti. Man kan naturligtvis säga att det är ett nytt ord, ett nytt begrepp. Vi är så vana vid att ha checklistor, att ha något konkret att gå efter och bocka av efter att jag tror att vi behöver få detta nedskrivet, materialiserat, eftersom vi är som vi är. Därför talar jag väldigt gärna om en värdighetsgaranti. Det är bra med vårdgarantin, men nu talar jag om en värdighetsgaranti som inte gäller om tre månader utan som skall gälla varje dygn för individen, varje dygn månad efter månad. Jag tycker att det i en sådan värdighetsgaranti borde finnas kravet att en läkare är knuten till varje sjukhem och till varje hempatient. Nu har vi det - höll jag på att säga - vanvettiga begreppet medicinskt färdigbehandlad och klinikfärdig. Då lämnar man ett sjukhus där man besöks under en rond, där det kontrolleras hur mycket vätska man får i sig och hur mycket vätska man släpper ifrån sig, där blodtrycket och sockret kontrolleras etc., och så hamnar man vid sidan om. Det är kanske så på en del håll att det rings efter en läkare, som det nämndes här. Men på många håll är det så att man först ringer till anhöriga, och det gör man inte i första taget, för att den anhörige skall bestämma om man skall ringa efter en läkare. Det skall inte vara vilken läkare som helst. Det skall vara en geriatriker. Bara detta faktum att geriatriken inte har samma status i dag som andra discipliner bland medicinare tyder också på att vi har devalverat människovärdet. Det är inte så noga med de gamla. En geriatriker som ser och kan åldrandets sjukdomar och problem bör vara knuten till patienten, bör gå rond, bör kontinuerligt besöka. Detta tycker jag skall finnas som en punkt i en värdighetsgaranti. En annan sådan punkt borde i allra högsta grad vara att ingen skall dö ensam. Det är någonting helt annat att ha det som norm eller som en självklar regel än att ha det utsagt att vi inte kallar in några extra vak. Det har jag hört många säga. Det är en order, för det har med ekonomin att göra. Men om man säger att ingen skall behöva dö ensam vill jag se den som står upp och säger: "Jaså, det tycker vi inte." För det tycker vi alla. Varför skall vi då inte kunna ha det som en punkt i en värdighetsgaranti? Det är i dag många som får ligga och dö ensamma, på lasarett och på sjukhem. Det är inte värdigt. Jag tycker också att vi borde pröva det som tilllämpas i Danmark, att varje person över en viss ålder får besök av en medicinskt kunnig person, en sjuksköterska, som tar reda på behovet av vård och omsorg. Det här med beskedet om att man är medicinskt färdigbehandlad, klinikfärdig tycker jag är helt oacceptabelt, för där skapas en dragkamp mellan landstingspolitiker och kommunpolitiker. Sådana har vi i alla partier, och de är måna om att slippa så stora utgifter som möjligt. Icke sällan går detta ut över patienten. Men nu har vi det begreppet, och jag skulle önska att det skrotades all världens väg. När man fått förklarat att man är medicinskt färdigbehandlad är det mycket tänkbart att man får sitt hem åt ett helt annat håll än till hembygden, där man har sina vänner och bekanta. I dag är det icke alls ovanligt att maken eller makan sitter fyra eller åtta mil bortifrån den hemliknande miljö, som det ju heter, som maken eller makan hamnar i efter att varit medicinskt färdigbehandlad. Är det rimligt? Nej, det är icke värdigt. Det finns 85 och 90-åringar som i dag inget högre skulle önska än att få besöka sin livskamrat, men man mäktar inte, man klarar inte det. Därför behövs det i en värdighetsgaranti se till att våra äldre efter det att de inte längre behöver ligga på ett lasarett eller sjukhus hamnar i närheten av sin hembygd. Så är det faktiskt inte nu. Jag har en lång rad övriga punkter på värdighetsgarantin, men jag ser att min taletid snart är slut. Jag tycker att det är värdefullt att den här dagen får bli ett avstamp då vi inte pekar finger åt varandra utan gör - där håller jag helt med Margot Wallström - våra gamla till huvudpersoner. De är värda det!

Fru talman! Jag tolkar socialministerns svar på min fråga så att vården kan bedrivas både offentligt och privat. Det viktiga är att samma kvalitetssäkring gäller. Då har jag fått svar på den frågan. Jag skall försöka att svara även på socialministerns frågor till mig. Det är angeläget att vi inte gör denna debatt till något slags skrämseldebatt. De gamla är säkert oroade ändå. Det är väldigt viktigt att vi här nu i en bra ton har tagit upp det som vi gemensamt vill lyfta fram i äldrevården. Ytterst är det ju våra attityder till de äldre som spelar den största rollen. Jag vill hemskt gärna hålla med Alf Svensson när han sade att det gäller att vi lyfter fram etiken i vården på ett annat sätt, och det gäller också utbildningsfrågorna. Javisst behöver vården resurser. Men jag håller med Hans Bergström som i Dagens Nyheter av i dag säger att tilliten till äldrevården inte återupprättas bara genom att kommunerna får mera skattepengar. Vi har ju faktiskt världens högsta skattetryck i Sverige, men vi har inte världens bästa välfärd. Av de extramiljarder som har betalats ut är det inte mer än ungefär hälften som har gått till vård. Resterande miljarder har gått till andra verksamheter. Kommunerna disponerar tillsammans med landstingen ca 450 miljarder om året, varav bara 20 % går till vård och 23 % till omsorg. Det finns alltså ca 151 miljarder till annan verksamhet. Här kan man prioritera. Jag är beredd att säga att äldrevården får kosta vad den behöver kosta om den sköts effektivt och med god kvalitet. Men då får också kommunerna lära sig att prioritera. Det är intressant att regeringen i bilaga 4 till budgetpropositionen säger att det under perioden 1992 1994 främst var antalet sysselsatta inom förvaltning som minskade medan det under senare år främst var antalet sysselsatta inom vård och omsorg som har minskat. Vi moderater prioriterade faktiskt vården och dess innehåll medan byråkraterna fick lämna skutan. Det viktiga är att vi nu skapar resurser, det kommer vi inte ifrån. Och då handlar det inte om bidragspengar utan det handlar om att vi för en politik så att vi får fler arbetstillfällen i kommunerna och därmed ett ökat skatteunderlag. Med den politik som vi moderater förordar skulle det finnas ytterligare 18 miljarder fram till år 2000, därför att skatteintäkterna skulle bli avsevärt högre för kommunerna. Det är viktigare än bidrag. Efter att ha arbetat i över 30 år inom socialtjänst, vård och socialförsäkring vill jag säga att den viktigaste sociala reformen i Sverige i dag är faktiskt att sänka skatten för låg och medelinkomsttagarna. När det sägs i debatten att vi moderater vill spara på hälso och sjukvård är detta inte sant. Vi har faktiskt samma budget som regeringen när det gäller hälso och sjukvården under utgiftsområde 9, och vi har samma bidrag för 1998 till landsting och kommuner som regeringen har. Det är viktigt att man håller oss till sanningen. Jag har inte fått någon kommentar till detta att man bör minska monopolen. Får vi mera pengar genom voucher? undrade socialministern. Nej, men det handlar om att ge människor rätt att själva välja vad de tycker är viktigast i deras vård.

Fru talman! Lars Leijonborg sade i sitt inledningsanförande att han hoppades att samtliga partier i dag skulle ta tillfället i akt och presentera konkreta förslag till åtgärder inom äldrevården. Sedan föreslog han att man skulle införa en äldreombudsman i varje kommun, och han kanske kommer med fler förslag senare. Ja, det är möjligt att det vore bra. Men jag tror inte att lösningen på problemet ligger i byråkratiska eller andra organisatoriska överbyggnader. I realiteten handlar det om att på kort sikt tillse att man inom äldrevården får de resurser som man måste ha. Jag talar då inte bara om resurser i största allmänhet utan om rättvist fördelade resurser. Det är en viktig skillnad mellan att finansiera verksamheten över det offentliga via skattemedel och att fördela pengarna i något slags äldrepeng jämnt över till alla. Det är behovet som skall vara avgörande för den enskildes rätt till vård, inte pengarna i sig. Jag tror alltså att det behövs konkreta åtgärder och mer pengar. Därför har vi från Centern nu bidragit till att tillse att det går att få mer pengar till vården inom ramen för de anslag som nu går till kommunen. Vi menar också att det är nödvändigt att förstärka de medicinska insatserna inom äldrevården. Vi har även ställt oss bakom förslaget om en ansvarig läkare inom varje sjukhem, som vi anser nödvändigt. Vi tror att det är viktigt att man förbättrar förutsättningarna för arbetskraften inom äldrevården med kompetenshöjning och utbildning. Vi bör se till att åtgärda den brist på arbetskraft som vi märkligt nog kommer att ha på detta område inom ett antal år. Det är en paradox att vi i dessa arbetslöshetens tider kan se att det kommer att vara brist på personal inom äldrevården framöver. Det är också viktigt att se till att de ojämlikheter som råder inom hemtjänsten jämnas ut. Det finns i dag en ojämlikhet genom att män ofta har lättare än kvinnor att få den hjälp som de behöver. Det ligger väl något i traditionen att kvinnor förutsätts kunna klara sig bättre själva än män. Här behövs det göras någonting. Vi tror också att det behövs någon form av hemtjänstservice vid sidan av de övriga system som finns i dag. Jag tror att Marianne Samuelsson har rätt i att det här finns möjligheter att utnyttja den arbetskraftsreserv som vi i dag har genom arbetslösheten för att tillhandahålla dessa tjänster. Men jag tror däremot att det är svårare att klara det genom att sätta in människor som arbetslösa direkt i vården. Detta med vård handlar om kvalificerad yrkesutövning. Den kan inte utföras utan utbildning. Jag tror att det är viktigt att också stärka anhörigverksamheten. De som vårdar sina anhöriga måste ges utbildning och rätt till avlösning. Vi måste också se till att frivilliginsatserna stärks och att de ges litet större förutsättningar än vad de har i dag genom ett ökat stöd. Mångfald och valfrihet är viktigt och måste utvecklas vidare, därför att mångfald och valfrihet ger också ökad kvalitet om det sköts på rätt sätt. Alla skall ha rätt att bo tillsammans med vem man vill. Det får inte vara så att makar efter ett långt liv tillsammans skall behöva åtskiljas de sista dagarna av sina liv. Demensvården måste också förstärkas. Det är viktigt att man klarar av demensvården. Slutligen, fru talman, har vi i den kommunala förnyelsekommittén föreslagit att man skall införa samma insyn i entreprenaddriven verksamhet som i kommunal verksamhet. Det borde ha genomförts, socialministern, därför att det skulle ha förstärkt möjligheterna till allmän insyn i den här typen av verksamhet.

Fru talman! Jag får väldigt många exempel på brister i vården, och det tror jag att det kanske är fler av oss som får. Det är svårt att veta vilka av dem man kan använda i den offentliga debatten. Men när Eva Zetterberg nämnde en anhörig i Skellefteå kom jag att tänka på Frida Stenberg, som dog nyligen. Hennes anhöriga har direkt bett om att det som hände Frida skall lyftas fram. Hon blev 103 år. Det är naturligtvis inte överraskande att en person som är 103 år avlider. Men det beklagliga var att Frida under de två sista månaderna i sitt liv blev flyttad mellan fem olika vårdinsitutioner. Detta är inte värdigt. Har man levt i 103 år, skall man inte behöva dö efter att ha flyttats fem gånger på två månader. Socialministern säger gång på gång att det inte har stått still. Jag tycker att det är bra att hon lyfter fram goda exempel, och jag vet att de finns. Men vi skall också vara överens om verklighetsbeskrivningen: Nej, det har inte stått still, utan det har gått bakåt i många avseenden. Som jag sade är det tusentals färre anställda inom vården nu än t.ex. när Margot Wallström tillträdde som minister för dessa frågor. Hur känns det att ansvara för detta område och tvingas konstatera att så faktiskt är fallet? Jag sätter värde på ett par av de besked som Margot Wallström har lämnat. Jag tycker att synen på privata vårdinsatser var tydlig. Jag tycker i det här sammanhanget att det i och för sig är något av ett sidospår när det gäller de gamla som inte är så pass skröpliga, om jag får använda uttrycket, att de är berättigade till hemtjänst. Jag anser att denna stora grupp skall ha större möjligheter än nu att köpa tjänster som städning, snöskottning, hemkörning av mat etc. Nu har vi ett sådant system i Sverige att det inte finns sådana tjänster till priser som vanligt folk kan köpa. Så fort någon föreslår att detta skall ändras, kallar man det för pigdebatt. Men jag hoppas att jag nu kan tolka Margot Wallström så att regeringen är på gång med ett förslag, så att vi kan få fram en sådan ny arbetsmarknad, som ju också skulle kunna skapa tusentals nya, bra arbeten. Jag är litet förvånad över att socialministern disponerade sin tid här så att hon inte kunde beröra ett par av de allra största kvalitetsproblemen, t.ex. vårdköerna. Nu börjar ju nästan alla här i riksdagen inse att det finns en möjlighet att få fram extra resurser genom en större samverkan mellan sjukkassorna och sjukvården. Det skulle korta köerna, och det är ju framför allt gamla människor som står i vårdköerna. Enligt vissa diagnoser är de helt dominerande. 90 % av dem som står i kö för starroperation är pensionärer. Varför blockerar Socialdemokraterna en sådan samverkan? Hur kan man tala här en god stund utan att beröra den kvalitetsskandal som det är att över 10 000 gamla människor fortfarande tvingas dela rum under sina sista månader och år? Dessa frågor vill jag fortfarande ha positiva besked om.

Fru talman! Flera talare har varit inne på de omfattande uppsägningarna inom landsting och kommuner runt om i vårt land. Tusentals människor har avskedats, vilka har gjort ett förträffligt arbete inom sjukvården och inom kommunerna. Nu talar statsrådet Wallström om hur man genom AMS-insatser skall kunna få fram utbildningsinsatser och därmed stärka kvaliteten inom vård och omsorg. Det är naturligtvis bra. Men grundfelet, dessa avskedanden, borde aldrig ha skett. Personalen borde ha fått stanna kvar för att utföra det goda arbete som de gjorde. I så fall hade åtminstone delar av problemen inte uppstått. Jag vill också understryka att många av dem som arbetar inom vården, vilka gör ett fantastiskt jobb, slits ut i förtid. Jag menar att diskussionen om en förkortad arbetstid måste föras på en bredare bas. Förkortad arbetstid borde möjliggöras, inte bara genom försöksverksamhet på enstaka arbetsplatser utan mycket bredare. Fru talman! Socialministern tog också upp frågan om privatisering och behovet av mångfald inom vården. Jag tror också att det är bra med mångfald. Framför allt tror jag att det är bra att befrämja kooperativa insatser, där brukare, anhöriga och personal själva drivs av ett genuint intresse av att åstadkomma ett bra alternativ. Men socialministern gick helt ifrån frågan om det privata vinstinstresset, som ju finns på många håll vad gäller de privata initiativen. Kommunerna har, precis som i Fattigsverige, valt att köpa det billigaste alternativet av de företag som har tagit minst betalt för sina tjänster. Det kan väl ändå inte vara någon bra drivkraft, Margot Wallström? Regeringen måste väl ändå säga ifrån, att vi inte är intresserad av sådana alternativ, utan vad man skall göra är att tävla vad gäller en god omsorg. Margot Wallström tog också upp flera goda exempel. Vi vet att de finns och att det är viktigt att sprida dem. Men det handlar ändå om hur vi skall gå vidare och vilka förslag som skall kunna förbättra situationen där vi vet att bristerna finns. Ett förslag från Folkpartiet, som även andra har framfört, gäller en äldreombudsman. Från Vänsterpartiets sida har vi talat om en patientombudsman som kan tillgodose alla patienters rättigheter, och som också borde kunna tillgodose de äldres. Hur ser regeringen på det? Det tycker jag inte att vi har fått något svar på. Från Alf Svensson kom förslaget om värdighetsgaranti och att ingen skall behöva ligga och dö ensam. Det låter bra, Alf Svensson. Men jag undrar naturligtvis: Vad innebär en sådan värdighetsgaranti för Kristdemokraterna? Det vi från Vänsterpartiet skulle önska kom ut från den här debatten är inte bara tomma löften. Det är att varje parti redovisar vilka ytterligare resurser man vill lägga för att få en vård som vi alla tycker är bra och som vi kan stå för. Dessutom skulle jag gärna vilja se ett utskottsinitiativ i socialutskottet om ett kvalitetsprogram som man kan gå igenom varje år. Då kan vi se vad man har uppnått och vilka brister man har åtgärdat enligt vad vi har varit överens om och vad Socialstyrelsen kan dokumentera. Är ni andra villiga att på samma sätt låta Socialstyrelsen granska de utvärderingar som görs i en sådan sammanställning varje år? Då skulle man kunna se hur mycket läkartid varje patient får och hur mycket sjukgymnastik de får. Man skulle också kunna se hur många som får annan omvårdnad i form av att någon har tid att sitta och prata. Som Alf Svensson var inne på, gäller det också att man i den situation då man är döende eller dör, har någon vid sin sida. Är ni andra villiga till sådana initiativ?

Fru talman! När jag lyssnar på den här debatten kan jag inte komma ifrån min stora förvåning över hur lätt man hamnar långt från verkligheten i det här huset. Jag har ju jobbat inom vård och omsorg i många år. Därmed kanske jag har en närhet till detta och kan se det på ett annat sätt än t.ex. Roland Larsson när han talar om att det kan vara svårt att få tag på utbildad personal. Jag måste säga att jag blev förvånad, minst sagt, över det uttalandet. Om man i dag går ut på en vårdinrättning och frågar hur det ser ut på personalsidan, är den allmänna kommentaren att man på grund av neddragningarna har fått en högre medelålder. Personalen är alltså äldre, och man är ofta bekymrad för hur man skall kunna plocka in de nya. Samtidigt vet man ju att det på vårdskolorna har gått lika många som tidigare som har utbildat sig. Vart har de tagit vägen? Jo, väldigt många har faktiskt hamnat i arbetslöshet. I dag träffar jag ofta utbildade sjuksköterskor som är arbetslösa - för att inte tala om hur många undersköterskor det finns som är arbetslösa på grund av de besparingsåtgärder som har vidtagits. Jag är övertygad att om vi bara fattade beslut om att använda de pengar som vi i dag använder till att betala människor för att inget göra, skulle vi omedelbart - i morgon - kunna sätta in kompetent personal inom vården. Den personalen finns. Den vill jobba. Den behövs dessutom. Det är ju just tiden som inte räcker till för den personal som finns som avgör vad man når för resultat. Jag är också litet förvånad över att man i så liten utsträckning ser hur det resoneras i kommunerna i dag. Man ser inte hur ekonomin ser ut, hur styrd denna ekonomi är uppifrån och utifrån och hur litet möjligheter det faktiskt finns att prioritera vården och omsorgen med de pengar som finns. Man sitter ju i kommunerna och diskuterar sådant som: Skall vi avgiftsbelägga maten till våra skolbarn eller skall vi dra ned ytterligare på personalen i äldreomsorgen? Allt måste rymmas inom den alltför trånga ekonomiska ramen i kommunerna. Då kommer inget in av allt det som Alf Svensson poängterar och säger är så viktigt; att man skall ha tid, att vi skall ha kvalitet osv. Det är inte det de har möjligheter att räkna på som budgeten ser ut - om de inte får mer resurser. Det är det jag menar: Det måste ges mer resurser. Då blir jag väldigt förvånad över Folkpartiet. Läser man er budget så har ni inte tillfört några ytterligare pengar till kommunerna utöver de pengar som regeringen har tillfört - som definitivt inte räcker. Skulle de räcka, skulle det inte se ut som det gör i dag inom vården och omsorgen. Det finns en mängd goda idéer inom vård och omsorg. Det finns massor av kreativa människor som jobbar där. Men i dag räcker de inte till för att ge den tid som de gamla behöver. Det går inte att rationalisera matningen. Det tar tid att tugga och svälja. Det gör det för oss alla, och det gör det för gamla människor också. Man måste få den tiden. Vi kan tydligt se hur man har förtätat, som det heter, på vårdinrättningarna. Man har plockat in fler boende, och man har plockat in fler tyngre boende - fler med rullstolar osv. - som kräver mer av personalen. Samtidigt har man minskat personalen. Då kan vi faktiskt inte stå här och vara förvånade över hur det ser ut. Skickar vi inte mer resurser, får vi de resultat som resurserna ger. I det här fallet räcker de definitivt inte för att ge den vård och omsorg som de gamla behöver.

Fru talman! Jag hade verkligen bestämt mig för att inte göra den här debatten, det här resonemanget, till någon polemik. Men det är tydligen så att det skall in vissa sådana slängar ändå. Det har inte stått still, sade Margot Wallström. Nej, men vi vet ju att det har skickats hem mycket personal. Det är personalbrist. I alla sammanhang kan vi ju hitta de enskilda fallen som man kan glädjas åt, och låt oss göra det. Men generellt sett vet vi ju att det fattas personal, i synnerhet i den oglamourlösa vården. Det är den som handlar om våra gamla. Sedan är det väl så, Margot Wallström, att ni regerar under den här perioden. Ni har haft tre år, och ni har väl ett år till under alla omständigheter. Sedan får vi se hur det går. Vi skall ta på oss ansvaret om vi får det. Jag har inte någon gång tänkt sätta mig i en regering där man försämrar för vården. Nu hörde vi Gullan Lindblad med emfas säga att det får kosta vad det vill. Det är viktigt att komma ihåg när vi talar om en värdighetsgaranti. Då kan man inte resonera som faktiskt Eva Zetterberg gjorde här, och säga: Man får se vad det räcker till. Ungefär så var konklusionen i hennes resonemang. Bestämmer man att värdighet kräver detta och detta, så får det sedan kosta vad det vill. Annars sitter vi ju fast i den här ekonomismen. Vi ger ett anslag och sedan får de göra vad de kan. Vill vi behandla våra äldre värdigt, tror jag att det är viktigt att vi har regler, något att sträva efter. Sedan kommer vi till korta. Då är ett sådant krav att ingen skall behöva dö ensam. Då är ett sådant krav att man skall ha ett eget rum om man vill ha det. Då är ett sådant krav att det skall finnas tid för matning och hjälp med att dricka. Då är ett sådant krav att man skall få sitt boende nära det egna hemmet. Jag har en lång rad andra krav som jag också skulle vilja lyfta fram i det här sammanhanget. Vi har det i andra sammanhang. Vi säger att det bara får finnas si och så många elever i en skolklass. Skall man få skolskjuts skall det vara si och så många kilometrar. Då har man så att säga något att ta på. Jag är rädd för, fru talman, att det här blir de stora deklarationernas dag om vi inte sätter ned i konkretion vad anhöriga, personal och vi alla har att förvänta oss. Sedan kommer vi till korta, jag vet det. Men vi skall ändå ha något att sträva efter. Och det går att formulera detta. Lika väl som det går att tala om tre månader när det gäller vårdgarantin, går det att tala om hur många minuter det är rimligt att en patient skall behöva ligga med en blöja som behöver bytas. Visst kommer personalen att larma och säga: Vi hinner inte. Det tog inte så många minuter som är acceptabelt, utan det tog dubbelt så lång tid. Sedan har de talats om de där 16 miljarderna. Det skulle vara intressant att få veta hur många miljarder det blir netto till landstinget. Det är ju ändå så att man har tagit med den ena handen och givit med den andra. Finansministern har ännu inte kunnat tala om hur många miljarder det blir netto för kommuner och landsting. Men det kanske socialministern vill tala om nu när ordet går till henne. Det sägs: Hur skall ni som skall regera ihop med - Då kan jag inte låta bli att säga: Var nu karlar eller kvinnor för era egna hattar. Eva Zetterberg, Marianne Samuelsson och Margot Wallströms partikamrater i Stockholm har ju skurit ned vården i Stockholm med 3 miljarder kronor. Det är inte Moderaterna som skall lastas för det. Det är möjligt att de hade gjort det om de hade varit med, men det vet jag inte. Men den här gången var det inte Moderaterna.

Fru talman! Dagens debatt har förhoppningsvis visat att alla riksdagens partier engagerar sig i frågor rörande äldrevården och vi är besjälade av att verkligen göra något bra för våra äldre. Målet - en värdig tillvaro och en trygg vård - är detsamma för oss alla, men vi har olika vägar att nå målet. Socialministern är t.ex. inte beredd att rucka på de kommunala monopolen. Och jag är beredd att säga att vi aldrig kommer att klara vårdens problem om vi inte avskaffar de kommunala vårdmonopolen. Jag vill svara på ett par frågor. När det gäller vårt förslag om en hälsoförsäkring är det förknippat med ett klart villkor att någon hälsoprövning inte får ske. När det gäller gentekniken trodde jag att socialministern också hade fått det brev som jag har fått från Försäkringsförbundet i vilket det sägs att någon genteknisk prövning över huvud taget inte skall ske. I fråga om resurser har jag framhävt behovet av att kommuner och landsting verkligen prioriterar sina huvuduppgifter. Jag framhärdar i detta. När vi nu vet att den samlade potten är ca 437 miljarder kronor kan åtminstone inte jag förstå att 1 %, dvs. 4 miljarder kronor, skulle höja vårdens kvalitet från eländes elände till det absolut förnämligaste. Det måste finnas litet tanke bakom detta också. Jag har särskilt betonat de insatser som de anhöriga gör. Det vill jag återigen göra. Vi måste också ge möjligheter för de äldre att anlita hemtjänst och att vi t.ex. genom skatteavdrag gör det möjligt för dem att anlita en sådan tjänst. Det skulle göra att livskvaliteten höjdes. Jag vill slutligen också betona värdet av alla de frivilliga insatser som görs, t.ex. av Röda korset, ute i våra kommuner och landsting. Det offentliga klarar i bästa fall den tunga vården. Men för att ge den där lilla extra omsorgen behövs också dessa frivilliga insatser.

Fru talman! Inget ont utan att det för något gott med sig, brukar man ibland säga. Man kan säga att de mycket tragiska händelser som vi har fått ta del av under den senaste tiden ändå har fört det goda med sig att vi har fått i gång en ordentlig debatt. De mycket starka signaler från dessa händelser som har kommit på olika sätt har trängt djupt ned i verksamheten, även i den konkreta verksamheten ute i vården. Mycket händer enbart beroende på att dessa starka signaler nu har kommit. Samtidigt är det viktigt att vi inte tolkar dessa signaler på ett sådant sätt att vi tror att all äldrevård är dålig. Så är det ju inte. I de flesta fall är äldrevården utomordentligt bra. Det brister i fråga om resurser, och det saknas vissa inslag, men äldrevården är inte dålig. Det är också viktigt att vi ser äldrevården i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv. I det kortsiktiga perspektivet måste vi vidta omedelbara åtgärder för att tillse att den typen av händelser som vi nu har sett inte inträffar. Men vi måste också göra konkreta saker för att höja kvaliteten i närtid. Jag räknade upp ett antal sådana förslag i mitt tidigare anförande. Vi måste också se det långsiktiga perspektivet. Socialstyrelsen har beräknat att om vi skall kunna hålla samma kvalitet i äldrevården år 2010 som vi gjorde 1993 kommer vi att behöva ytterligare 11-13 Är de som kommer efter oss beredda att göra de uppoffringar som det kommer att kräva? Man har också fått fram att vi till år 2005 kommer att behöva rekrytera 60 % av den nuvarande personalen i form av nyrekryteringar, därför att det är en sådan ålderssammansättning i den här personalgruppen. Det var det som jag i första hand pekade på, Marianne Samuelsson, dvs. att det finns ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Låt oss inte glömma det långsiktiga på det kortsiktigas bekostnad.

Herr talman! Om jag får kommentera ett par saker som har sagts, kan jag först säga att jag tycker att Alf Svenssons förslag om en värdighetsgaranti är bra. Vi har fört fram detsamma. Vi har dock kallat det för äldrevårdsgaranti, men det materiella innehållet är precis detsamma. Jag noterade att Roland Larsson kallade äldreombudsmannen i varje kommun för en byråkratisk överbyggnad. Men poängen med förslaget är just att det skall vara en obyråkratisk överbyggnad. Det skall vara en människa som står på de gamlas sida, en klagomur, som de enkelt kan vända sig till och som inte uppfattas som en del av den kommunala byråkratin. Jag gläder mig åt det som Gullan Lindblad sade om att vården får kosta det den måste kosta. Men risken är att Carl Bildt inte kommer att kännas vid uttalanden av den typen när t.ex. jag nästa höst skall försöka övertyga honom om att vi måste få fram resurser. Jag hoppas att den här debatten bl.a. kan ha den inverkan att Moderata samlingspartiet på nytt tänker igenom om man verkligen har en realistisk bedömning av resursbehovet inom vården. Till sist förvånar det mig att socialministern, när jag slutligen har förmått henne att komma in på detta med eget rum, lägger ned så mycken tid på att argumentera för att det ibland inte behövs eget rum. Förr var man länge i långvården, säger hon, men nu är man där kortare tid. Ja, men man är fortfarande där i många år. Hon tar som exempel att man är där bara de sista månaderna innan man dör. Om det är någon gång som man skall ha rätt till eget rum är det väl just då. Låt oss i stället ge entydiga signaler härifrån att eget rum är en mänsklig rättighet i äldrevården.

Herr talman! Om den här debatten har varit bra eller inte får vi veta längre fram, när vi ser om det blir några konkreta resultat och förbättringar i äldreomsorgen, en trygg och välplanerad äldreomsorg för framtiden, så att man inte bara råder bot på de akuta missförhållanden som finns. Men jag menar att de frågor som jag ställde - som varje parti måste ställa - om resurser inte har belysts av alla partier. Jag har redovisat Vänsterpartiets förslag vad gäller ytterligare förstärkning med 5 miljarder till kommuner och landsting utöver det regeringen har satsat och en del andra förslag vad gäller läkemedel. Jag tycker inte att de andra partierna har redovisat det som de bör redovisa här. Gullan Lindblad säger att det får kosta vad det vill. Alf Svensson säger att det är dåligt att tala om att begränsa sig till summor. Men jag tror att man måste landa där, därför att det är ändå det som kommunerna skall utgå från. Kristdemokraterna avsätter 1,8 miljarder utöver regeringen, och där har de ändå en fast summa. Jag tror inte att någon av de summor som vi avsätter egentligen är tillräcklig, men det är där vi måste börja. Jag tror att det förslag som Alf Svensson lade fram om en värdighetsgaranti bör kunna utvecklas. Jag var inne på en kvalitetsgranskning, som socialutskottet borde kunna göra utifrån rapporter från Socialstyrelsen. Där skulle man konkret gå igenom punkt för punkt och föreslå åtgärder där det finns brister. Där har vi en skyldighet mot alla äldre. Det gäller också alla andra i vårt samhälle som är angelägna om att få en bra äldreomsorg. Till slut, herr talman! För några år sedan kom en liten skrift som hette Konsten att åldras. Jag tror att den konsten har blivit betydligt svårare i våra dagar än tidigare, bl.a. på grund av synen på gamla och bristande resurser i kommuner. Vi måste hjälpas åt att se till att det finns resurser som kan avsättas för gamla, så att det är möjligt att tillägna sig konsten att bli gammal.

Herr talman! En värdighetsgaranti, rättighetsgaranti eller vad det nu är som har varit ett av de stora förslagen i denna debatt, vad blir den värd om man inte tillför ytterligare resurser? Det kan låta nog så viktigt. Jag tycker att vi alla skulle ha någon form av värdighetsgaranti där vi känner oss värdiga i samhället, inte minst de gamla. Men det måste också tillföras resurser. Jag har lagt förslag, och jag har frågat varför vi inte kan använda den stora kostnad som vi har för arbetslösheten till att tillföra resurser i vården. Jag har inte fått något mer förslag än detta om resursarbetare. Men det är inte det som man skall ha om man vill ha en bra vård. Man måste kunna planera för sin personalstyrka, och man måste se till att de gamla får tillräckligt mycket med personal om man skall klara den vård och omsorg som de kräver i dag. Då vore det vettigare att överföra dessa pengar. Det är intressant att AMS har tagit fram en rapport som visar vilka kostnader samhället har för arbetslösheten när det gäller att spara. Om man lyfter en person från vården och ut till arbetslöshet sparar man ungefär en tusenlapp i månaden. Men efter ett tag skall denna person kanske ingå i någon AMS-åtgärd, och då ökar kostnaden med flera tusen kronor i förhållande till om man behåller personen i vården. Jag tycker att detta är viktigt. Det är faktiskt våra gemensamma pengar. Till sist: Varför tillskjuter ni i Folkpartiet inte några pengar när ni nu gör vården till en viktig fråga? Hur skall ni klara personaldelen om ni inte tillskjuter några extra pengar och resurser? Det går inte, med dagens kommunala ekonomi, att klara detta.

Herr talman! Det är ett märkligt resonemang som förs här - det vågar jag påstå. Om vi kunde vara överens om vad värdighet skall innehålla och rymma skulle vi naturligtvis få en helt annan press på att få fram kostnaderna. Då skulle jag vilja se det politiska partis företrädare som sade att "vi var överens om värdigheten men pengar skjuter vi inte till". Vi föreslår alltså 4 1⁄2 miljarder under en treårsperiod, varav 1,8 miljarder det första året. Men håll med mig om att den mest rimliga situationen borde vara att vi nu enas om - dvs. det vi nu talar om och som jag tycker att det är för litet konkretion i - att värdigheten skall innehålla det och det och det. Sedan får vi naturligtvis också se till att pengarna skjuts till - annars får vi sluta använda ordet värdighet. Det är tämligen enkelt. Herr talman! Jag kan inte låta bli att säga en sak. Det kanske är övermaga, och en del kanske inte gillar det. Jag föreställer mig att en del lyssnar på den här debatten eller tar del av den på annat sätt. Jag tror att detta gäller oss förtroendevalda och dem som har givit oss förtroendet.

Herr talman! I morse var det återigen ett TV inslag om Luleås hockeylag, som har mycket dålig ekonomi. Vad har det med dagens ämne att göra? Jo, jag kom att tänka på det därför att en kvinnlig folkpartistisk kommunalpolitiker från Luleå för några dagar sedan var framme i Sportnytt och sade att man tyvärr inte kan ställa upp med kommunal borgen eller kommunalt bidrag till Luleås hockeylag. Hon sade att det är roligt om de kan vara kvar i elitserien, men att kommunen måste prioritera vården och skolan. Detta är naturligtvis en mycket liten sak, men det handlar ändå till sist om att våga fatta en del obekväma beslut. De som tittade på Sportnytt tyckte säkert att hon var snål och ogin mot hockeyn, men det gäller att våga prioritera det som är allra viktigast. Det gör vi i kommuner, och vi gör det här i riksdagen. Marianne Samuelsson har fel när hon säger att vi inte tillför resurser. Vi har krävt ett särskilt extra statsbidrag för att bygga bort flerbäddsrummen. Vi kräver - det borde Marianne Samuelsson veta, för hennes parti börjar nu övergå till den ståndpunkten - att resurser som nu är bundna i sjukförsäkringen skall kunna aktiveras för att operera bort vårdköer. Det är två konkreta förslag som skulle tillföra vården extra resurser. Debatten går mot sitt slut. Risken är att vi har väckt en del oro, men utgångspunkten är nog tyvärr att det redan finns så mycket oro runt om i detta land. Människor är rädda för att bli gamla. När man berättar om verkligheten ökar man i värsta fall den oron. Det jag ändå hoppas är att människor skall ha känt att det från Sveriges riksdag finns en politisk vilja att förändra detta. Alla har rätt att känna tillförsikt inför sin ålderdom.

Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt och angeläget att vi kommer till den ståndpunkten eller den mentaliteten att vi tycker att det är fint att vara gammal, att silver i hår och rynkor i ansikte är något fint och att skönheten inte är knuten bara till det ungdomliga och rynkfria. Jag tror att det är nödvändigt för att lyfta upp människovärdet på en nivå som det kanske inte befinner sig på för närvarande när vi talar om senila och gamla människor. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi håller fast vid att det är nedifrån lokal nivå som mycket kan göras. Jag såg att Lars Isaksson, som jag känner väl från landstingspolitiken i Jönköping, skall ta initiativ. Det är bra. Det är hedervärt. Men vi skall inte alltid tro att undersökningarna och resonemangen von oben kommer ned till det enskilda fallet. Jag menar att det skall göras, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi alla känner att värdigheten kräver att man slår larm. Man skall kräva och utgå från det som är formulerat, och man skall veta att man har politikerna med sig. Jag tror för min del att det är utomordentligt med en ombudsman i varje kommun. Jag tror t.o.m., herr talman, att det vore väldigt värdefullt med en äldreminister. Vi har en ungdomsminister, och vi har på tal om Luleå en idrottsminister. De arbetar inte enbart med dessa saker, men det ligger ändå i deras ämbetsutövning. Jag tycker att vi skall ha någon som äldreorganisationer och pensionärsorganisationer kan vända sig till. Därmed inte sagt, herr talman, att jag inte tycker att Margit Wallström ofta gör jobbet mycket bra. Kunde hon sedan få finansministern med sig på att avsätta ännu mer pengar vore det ännu bättre.

Herr talman! Jag skall bara göra några kommentarer kring betänkandet. Det finns inga reservationer. Vi är inte oense när det gäller detta ärende, och därför kan man undra varför vi tar upp tid i kammaren med att diskutera det. Men det finns några punkter som kan vara värda att ägna några minuter åt. Jag vill inleda med att säga att jag tycker att det är ett väldigt bra förslag som regeringen har lagt fram och som Miljöpartiet har ställt sig bakom. Det är också väldigt bra att alla partier är överens om de förändringar som nu sker. Den kooperativa företagsformen har varit litet grand tillbakapressad gentemot annan typ av verksamhet, och därför är det bra att man lever upp till de beslut vi har fattat tidigare här i riksdagen om att den kooperativa företagsformen skall jämställas med andra former. Jag har i och för sig till den proposition som regeringen lade fram fogat en motion som tar upp några av de bekymmer man ändå kan känna när man gör denna sorts förändringar. De innebär bl.a. att det blir större möjligheter för de kooperativa företagen att ackumulera kapital. Vi har andra associationsformer som är avsedda för just kapitalackumulation och avkastning på kapital. Det är vanliga aktiebolag. De kooperativa företagens särart är att de har delvis andra mål, nämligen de sociala målen, som ibland är övergripande och kanske viktigare än de ekonomiska. Man kan fundera över var gränsen går, när ett kooperativt företag övergår i ett rent kapitalavkastande företag. Det finns anledning att följa den utvecklingen, så att den situationen inte uppstår. Det vore olyckligt. Den här typen av verksamhet behövs och kommer i framtiden i allt större utsträckning att behövas. Vi ser nu att det växer fram en hel rad nya företag med kooperativ inriktning. De som startat dessa företag är i hög grad unga människor och invandrare med kompetens, som inte har så stora möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Genom att gå samman i kooperativ verksamhet kan de ändå skaffa sig en försörjning. Det finns mycket positivt i den utveckling som nu sker. Det finns företag som tillhör kategorin nya kooperativ som eventuellt kan få bekymmer i och med ett av de förslag som ligger. Jag tänker på vindkraftkooperativ, en ny typ av energiföretag där ett antal personer går samman och för ett antal miljoner köper sig ett vindkraftverk, som sedan snurrar in ström som ägarna själva kan köpa. Förslaget i betänkandet innebär bl.a. att möjligheten till avdragsgill utdelning på den kooperativa vinsten begränsas. Detta kan vara motiverat ur en allmän synvinkel, och vi har därför ställt oss bakom förslaget. Men för just de här företagen kan det i vissa fall bli bekymmer, eftersom de har den typen av avtal som gör att de får en väldigt stor vinst i traditionell bemärkelse, dvs. ett överskott i rörelsen. Det kan innebära att man får beskatta en del av det överskottet, fastän det kanske beror på att man har betalat in litet för höga priser. Den tid som står till förfogande för att anpassa den nya lagstiftningen är ganska kort, eftersom lagstiftningen skall börja gälla ganska snart. Vi får följa frågan noga och se om det finns anledning att ganska snart återkomma med ett kompletterande beslut, så att företagen inte hamnar i de här problemen. Det skulle vara olyckligt om man genom en i allmänhet väl motiverad lagändring slår undan fötterna på de människor som ofta av ideella och ideologiska skäl har satsat rätt mycket pengar på att själva förse sig med elenergi på ett sätt som man tycker är bättre än de som erbjuds i övrigt. Jag hoppas alltså att regeringen noga kommer att följa frågan och att man snabbt återkommer om det visar sig att det finns anledning att komplettera förslagen. Jag är glad över att det här är en fråga där de flesta partier är överens. Det känns rätt skönt att vi har också sådana frågor. Jag är övertygad om att vi kommer att vara överens om det mesta som gäller den positiva kooperativa företagsformen.